Fru talman! Ekonomin är överhettad, det är dagens talare överens om. Vi har kanske beskrivit tecknen och symtomen på litet olika sätt. Jag skulle vilja peka på den stora löneglidningen och de snabba prisökningarna som har lett till en hög inflationstakt, stora och ökande skulder för många hushåll, svårigheter att finna arbetskraft och ökande underskott i bytesbalansen. Överhettningen märks mest i storstadsområdena, bl.a. i form av ett febrilt byggande av kontor, vägar och broar. Priser och kostnader har ökat ännu mer inom byggsektorn än inom andra sektorer, vilket märks i de heta storstadsområdena. Det har blivit så dyrt att bygga bostäder, fru talman, att en del allmännyttiga bostadsföretag väntar med att bygga nya bostäder. Det är särskilt svårt att anställa folk i storstadsområdena. Det drabbar bl.a. sjukvården, hemtjänsten, barnomsorgen och kollektivtrafiken. Det är också svårt att behålla dem som redan är anställda. De stora företagen har råd att bjuda över. Därmed är det både en personalkris och en ekonomisk kris inom vård, omsorg och kollektivtrafik, och köerna ökar. Många småföretag drabbas hårt av personalbrist och löneglidningar. Det finns andra överhettningssymtom som jag gärna vill påpeka. Som de flesta märker är också trafiken i Stockholm överhettad, bilavgaserna ökar, och de totala skadliga luftutsläppen ökar. Det är skadligt för hälsan för dem som bor och arbetar i Stockholm. Men det påskyndar också växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Så det har alltså också globala verkningar. Än värre är det i Göteborgsområdet. För att ta ett exempel kan jag nämna att Volvo fortsätter att vräka ut kolväten från sin billackering med en meningslös metalliclackering. Man måste fråga sig, fru talman: Hur mycket pengar skall Volvo tjäna innan man anser sig ha råd att ta ansvar för sina utsläpp, och hur länge skall myndigheterna bara sitta och titta? Utsläppen från trafik och industri i storstadsområdena skadar alltså både lokalt och globalt. En fortsatt utbyggnad av de heta storstadsregionerna skadar hälsa och välbefinnande både för dem som redan bor och arbetar där och för dem som flyttar dit. Alla förlorar, såvitt jag kan se. Men det finns de som i alla fall kortsiktigt rent ekonomiskt tjänar på en fortsatt utbyggnad. Jag tycker att de ledamöter och andra som lyssnar själva kan tänka efter vad det kan vara för grupper som tjänar. Jag vill ändå hävda att de som anser sig tjäna på detta och själva bor mitt i avgaserna, mitt i bullret och stressen faktiskt förlorar också totalt sett, om de räknar med sin hälsa och sin familjs hälsa och livskvalitet. Men det verkar som om de inte förstår det. De allra flesta behöver dock inte räkna och fundera. Jag påstår att de förlorar på en fortsatt utbyggnad av områden som redan är överhettade. Därför finns det alltså ingen anledning för majoriteten av Stockholms, Göteborgs och andra heta områdens invånare att klaga över åtstramningsåtgärderna. Vad kan man då göra för att hejda den dåliga utvecklingen och vända den så att det blir bra för människors hälsa och välstånd och för miljö globalt och lokalt på kort och på lång sikt? Vi i miljöpartiet tycker att man skall stoppa kontorsoch industriutbyggnader inom de överhettade storstadsområdena genom att införa en investeringsavgift på 25 26. Som Jan Strömdahl sade är det tredje gången som vi nu föreslår detta. Vi tycker att man skall stoppa byggandet av nya trafikleder, som kommer att ytterligare öka biltrafiken och avgasutsläppen. Vi tycker att man skall bygga om en del av de kontor som har varit bostäder till att bli bostäder igen. Vi tycker att man skall erbjuda de äldre människor som själva tycker att de bor i för stora bostäder att flytta till mindre, där de kan trivas och där de kan känna igen sig. Vi tycker att man skall dela de stora våningar som därmed blir lediga till flera smålägenheter. Vi tycker att man skall använda de frigjorda byggresurserna till renovering och nybyggnad av bostäder, framför allt mindre bostäder, för äldre och ungdomar. Och vi tycker att man skall sluta att tala om miljöavgifter och i stället införa dem, så att miljöpolitiken äntligen blir handlingskraftig. Vi tycker att man skall stoppa byggande av kolkraftverket i Värtan och andra onödiga miljöförstörande byggobjekt. Vi tycker inte att man skall öka överhettningen just i Stockholmsområdet genom fortsatt utbyggnad av Arlanda stad. Däremot kan vi i miljöpartiet inte stödja förslaget om en extra fastighetsskatt. I bostadsutskottet var jag, fru talman, beredd att säga ja till en kombination av en investeringsavgift som en huvudkomponent och en extra fastighetsskatt som ett komplement för att bidra till en bred lösning. Nu valde man i finansutskottet att sänka investeringsavgiften till 10 96 och föreslå en extra fastighetsskatt, som ökar fastighetsskatten med 80 90. Då steg vi av. Sådan skatt drabbar retroaktivt och drabbar många småföretag hårt. Jag måste således yrka bifall till vår reservation 22 och alla övriga reservationer i finansutskottets betänkanden 30 och 36 som miljöpartister står bakom. Många har, fru talman, önskat oss alla en trevlig sommar. Vi står inför ett sommarlov som är enastående långt. Jag har inte varit ledig så länge sedan jag började skolan. Det finns möjligheter att under detta sommarlov lära sig mycket om saker som vi har missat, t.ex. om miljön. Många av Sveriges invånare har förstått att man måste ta krafttag. För oss som skall fatta beslut om miljön kan det vara lägligt att läsa på litet under detta, som jag hoppas, härliga sommarlov.

Fru talman! Det paket som vi nu behandlar är ett av de mer anmärkningsvärda som den här kammaren har inbjudits att fatta beslut om. Vi skall fatta beslut om någonting som kallas åtstramning, trots att få tror att dessa åtgärder får någon som helst effekt när det gäller att förbättra balansen i svensk ekonomi. Vi ställs inför förslag till tvångssparande, som enbart drabbar dem som saknar marginaler att avstå pengar att spara och som lämnar nolltaxerare skadeslösa. Vi erbjuds att fatta beslut om en arbetsmiljöavgift, som inte innebär någon stimulans för bättre arbetsmiljö utan bara blir en ny skatt. Vi ställs inför förslag till extra fastighetsskatt och investeringsavgift på godtyckligt utvalda kommuner, som inte kommer att hjälpa någon glesbygd, knappast heller att strama åt, men däremot i värsta fall att skrämma investerare så att de börjar snegla på andra länder än Sverige. Inte ens om man accepterar den märkliga logik som ligger bakom dessa straffskatter på ett antal godtyckligt utvalda kommuner kan man få ekvationen att stämma. Jag vill betona att detta inte bara är en Stockholmsdebatt eller en debatt som gäller extremt heta områden. Det här är till mycket stor del en principfråga, där bristen på logik i politiskt tänkande visar sig på ett ganska hisnande sätt i många fall. En av de kommuner som berörs är Uppsala kommun. Uppsala centrum är för all del ett expansivt område, ett av de mest expansiva i Sverige. Men i Uppsala kommun finns också stora ytterområden med mycket gles bebyggelse och gles befolkning. Satsningar för att sprida sysselsättning och service dit kommer att straffbeskattas, medan andra kommuner, t.ex. Södertälje, godtyckligt undantas från samma typ av pålagor. Det har länge varit svårt att få byggnadstillstånd bl.a. i Uppsala, och även i andra kommuner som nu berörs. De som har fått det kan se fram mot stora svårigheter med att omdisponera sina resurser för att anpassa sig till det nya läget. Ännu ett exempel på den bristande logiken i detta är de gränsproblem som man kommer att få och där just Uppsala kommun och kommuner som gränsar till den kan vara goda illustrationsexempel. Om vi tänker oss att smeden i Edsbro i Norrtälje kommun vill utvidga sin verksamhet, så kan han göra det utan en extra fördyring. Men om smeden i Knutby, en ort strax utanför men på andra sidan kommungränsen i Uppsala kommun, vill göra detsamma kostar det plötsligt extra. Det här är inte något vidare bra sätt att skapa lika och rättvisa och rimliga förhållanden för dem som vill driva näringsverksamhet, av vilket slag det nu vara må. Om man nu skulle vilja bromsa expansionen längs E 4— och jag misstänker att det är egentligen detta som paketpartierna inbillar sig att de gör — borde man ha utformat systemet helt annorlunda och valt ut ett område ett par kilometer från motorvägen i stället för denna trubbiga avgift, som drabbar såväl industri längs E 4 som småföretag i Uppsala kommuns glesbygd samt kommunala investeringar och landstingsinvesteringar som är angelägna. Man kan inte springa ifrån avgiften, därför att en majoritet i riksdagen har fått för sig att den skall sy ihop just detta ekonomiska paket. I Uppsala finns det, liksom i andra berörda kommuner, företag som knappast har mer än två alternativ: Antingen får företagen investera där de redan har verksamhet eller också får de flytta verksamheten utanför landets gränser. Ett exempel i det sammanhanget är Pharmacia. Knut Billing nämnde också Ericsson. Dessa företag har verksamhet på en rad olika platser utanför Sverige. Nu kommer signaler som — för den risken finns — kan uppfattas som ännu ett argument för fortsatta satsningar i t.ex. Frankrike eller Japan — alltså inte i Sverige. En del företag kan välja. De kan alltså flytta sin verksamhet och göra investeringar någon annanstans — exempelvis i något av EG-länderna. Det är nog vad man kommer att göra, om den här typen av signaler kommer tätare i fortsättningen. Men det finns också företag som inte har den här möjligheten. De företagen får stanna kvar på den plats där de redan har verksamhet och finna sig i fördyringar. Det gäller inte minst kommuner och landsting. Oavsett hur avgifterna drabbar olika tänkbara investeringar — det har rått en del oklarheter på den punkten — är det ändå uppenbart att de samlade kostnaderna blir större för både kommuner och landsting. Det finns ju områden med stora brister och behov, och behoven blir inte mindre. Man måste alltså trots allt göra investeringar. Vad som då händer är att dessa blir dyrare. Vad vi har att göra med här är således en godtycklig extrabeskattning utan någon stabiliseringspolitisk verkan och utan någon genomtänkt regionalpolitisk effekt. I värsta fall kan i stället denna beskattning få allvarliga följder på lång sikt. Något sådant, fru talman, tänker vi i folkpartiet icke medverka till. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer.

Fru talman! Beträffande den geografiska avgränsningen vill jag göra ett klarläggande. Vi vill att en investeringsavgift om 25 96 av byggkostnaderna tas ut för byggande på kontorsoch industrisidan — och då inte bara i Storstockholmsområdet utan i de heta storstadsregionerna över huvud taget. Men detta hindrar inte att man gör geografiska avgränsningar även inom storstadsregionerna när det gäller områden med en mycket mera dämpad utveckling. Jag tänker då på just Norrtälje.
Fru talman! Det är möjligt att smederna i Edsbro och Knutby inte överskrider beloppsgränsen i detta sammanhang. Att jag nämnde dessa beror på att de råkar ha verksamhet på ömse sidor om kommungränsen. Jag tyckte således att nämnda verksamheter tjänade som goda exempel på hur absurt det kan bli när man drar en sådan här gräns rakt genom ett naturligt näringsgeografiskt område. Även om man fastställer ett visst tak här — 5 milj.kr. eller vad det nu kan vara — ändrar man i princip ingenting. Det avgörande är ju hela idén med att dra gränser av detta slag som plötsligt medför straffavgifter. Det spelar ingen större roll om det gäller geografiska gränser, investeringar över en viss nivå eller investeringar inom ett bälte längs E 4-an. Det anförda var inte något seriöst förslag, utan det var ett försök att ge de s.k. paketpartierna ett tips om hur de åtminstone kunde skapa någon logik i sin argumentation. Jag förordar alltså inte den nämnda åtgärden. Man skall avstå från den typen av gränsdragningar över huvud taget, och det tror jag har framgått av vad jag här har sagt.
Fru talman! Håkan Holmberg talar om straffavgifter. Den uppläggning som vi i miljöpartiet har föreslagit — det gäller alltså en investeringsavgift om 25 0 av byggkostnaderna vid byggande på kontorsoch industrisidan — medger valmöjligheter. Det är i varje fall ingen avgift som man kan drabbas av retroaktivt, som ju är fallet t.ex. i fråga om den extra fastighetsskatten. Det här skall uppfattas som en signal om att det redan så att säga är för trångt, att det redan råder överhettning. Man kan också välja andra vägar i detta sammanhang — t.ex. att inte ge byggnadslov. Att vidta åtgärder med hjälp av marknadskrafterna kan tyckas svagt. Vi har ändå velat visa på en möjlig väg. Det finns ju så många orter i Sverige där man kan expandera, om man nu skulle vara i behov av att få göra det. Dessutom drabbar inte den aktuella avgiften, som vi framhållit i debatten, de små företagen i och med att 5 miljoner är en minimigräns för att avgiften skall tas ut.
Fru talman! Jag tvingas konstatera att Krister Skånberg har en orealistisk uppfattning om de villkor under vilka många företag i verkligheten arbetar. I Vattholma, som ligger en bit norr om Uppsala, finns det ett medelstort företag som har specialiserat sig på en liten marknadssektor. Företaget tillverkar nämligen slangklämmor. Företaget är en av de största tillverkarna i världen på detta mycket begränsade område. Man har tillverkning både i Vattholma och i Nederländerna. Vilket budskap tror Krister Skånberg att man sänder till ett företag av den här typen? Jag vill tillägga att det finns många företag som befinner sig i en liknande situation i flera av de kommuner som berörs, där alltså nämnda avgift skulle tas ut. Blir budskapet att man tycker att det är bra att företaget finns i Sverige? Eller blir budskapet — och det är väl mera troligt — att man inte så gärna vill ha företaget på en viss ort och att investeringar lika gärna kan göras i Holland?

Herr talman! Tre stora skatteutredningar har nyligen avslutat sitt arbete. Den mest omfattande utredningen har gjorts beträffande inkomstbeskattningen. Svenska folket har förespeglats kraftigt sänkta marginalskatter. Detta skall enligt vad som framgått i massmedia åstadkommas genom en gigantisk omfördelning av olika skatter. Med nuvarande majoritetsförhållanden i Sveriges riksdag kan man uppenbarligen inte förvänta sig något sänkt skattetryck. Fortfarande är det bara moderata samlingspartiet som entydigt och klart föreslår sänkt skattetryck. Trovärdigheten till löftet om sänkta marginalskatter har emellertid fått en allvarlig knäck under de senaste veckorna. På riksdagens bord i dag ligger förslag om höjda skatter och avgifter med sammanlagt över 20 miljarder kronor. Skattetrycket höjs. Inflationen ökar. Höjda avgifter för företagen hämmar nyanställningar. Den röd-gröna uppgörelsen går på tvärs mot vad flertalet ekonomer uttalar. I fredagens nummer av Dagens Industri framgår att de ekonomiska rapporterna från banker, industrin och facket har en gemensam nämnare: De är samtliga missnöjda med regeringens ekonomiska politik och till följd härav den röd-gröna uppgörelsen. Ekonomerna är eniga om att inflationen förblir hög, att bristen på arbetskraft består, att tillväxten sjunker och att bytesbalansen försämras. Varför vill inte socialdemokraterna bidra till att skatterna sänks och därmed skapa möjlighet till en mer utbudsinriktad politik? Finansministern uttalade sig i något av sina tidigare inlägg i dagens debatt positivt när det gäller ett svenskt närmande till EG. Det är ett bra uttalande från finansministern, men trovärdigheten i det uttalandet minskar när vi nästan dagligen möts av nya skatteförslag som fjärmar oss från EG. Då blir inte trovärdigheten i den positiva EG-attityden särskilt stor. I anslutning till detta undrar jag vilka åtgärder regeringen avser vidta beträffande inkomstskatten år 1990? Kan vi få svar på den frågan i kväll av företrädare för skatteutskottet? Tänker ni medverka till en sänkning av marginalskatten? Efter de senaste veckornas turbulens angående svensk samhällsekonomi kan man med fog fråga sig om socialdemokrater och centerpartister kastat krona och klave om hur man skall pungslå skattebetalarna på mer pengar. De har emellertid visat prov på en anmärkningsvärd kreativitet i att föreslå nya skatter och nya pålagor. I samma veva som slantsinglingen påbörjades angående vilka skatteoch avgiftshöjningar som skulle vidtas deltog Lars Hedfors, tillika skatteutskottets ordförande, i ett majoritetsbeslut, som innebär ett förslag om en sänkning av skatten på hushållsel med 3 öre till 4,2 öre/kWh. Några dagar därefter föreslår skatteutskottets ordförande att elskatten i stället höjs med 3 öre från 7,2 öre kWh! På några dagar hade skattesänkningsförslaget resulterat i ett skattehöjningsförslag om mer än 140 960. Vid den fortsatta slantsinglingen hamnade man sedermera på 2 öres höjning. Så lättvindigt går det till att beskatta svenska folket enligt socialdemokratisk modell. Vid samma tidpunkt som skatteutskottets ordförande blev tvungen att bidra till regeringens räddning och vända kappan efter olika starka vänstervindar deltog han också i ett riksdagsbeslut om att nuvarande energiskatter inte skulle förändras på grund av pågående utredningsarbete. Riksdagen uttalade också vid detta tillfälle att införande av uranskatt inte alls är aktuellt i vårt land. När detta beslut fattades hade man emellertid från socialdemokratiskt håll börjat ändra sig. Nu kunde man helt plötsligt tänka sig höjning av olika energiskatter och t.o.m. införande av en uranskatt. Socialdemokraterna saknar uppenbarligen en långsiktig skattepolitik. Detta har senast kommit till uttryck i hanteringen av beskattningen inom energiområdet. Den kortsiktighet som energibeskattningen präglas av gör att aktörerna på olika marknader måste leva och verka med stor ovisshet om framtiden. Under pågående KIS-utredning, alltså kommittén för indirekta skatter, har näringslivets företrädare visat stor oro inför framtida energibeskattning och miljöavgiftsuttag. Aktörerna inom fjärrvärmeområdet har också uttalat sin oro inför framtiden. Allt grundar sig på att socialdemokraterna i första hand ser energibeskattningen som en finansieringskälla för statliga utgifter. Det finns ingen samlad bedömning att i kombination med mervärdesskatt använda avgift och skatt inom energiområdet för att ge en signal till olika aktörer på marknaden att använda miljövänliga bränslen. Efter den röd-gröna uppgörelsen har ovissheten ökat. Hur ser socialdemokraternas framtida energibeskattning ut, Lars Hedfors, Kjell Nordström och Lisbeth Staaf-Igelström? Minoritetsregeringens skattehöjarprofil har markerats efter valet 1988. Kompletteringspropositionen, dvs. regeringens ursprungliga åtstramningsförslag som ej fick stöd från något parti, är tyvärr inget undantag. Statsministern har i stället i denna proposition svikit sitt vallöfte om att inte höja momsen. Regeringen Carlsson visar inga tecken på att sänka skattetrycket i Sverige. De förslag som vi så småningom skall fatta beslut om kommer i stället att höja skattetrycket. Det år 1987 här i riksdagen avgivna löftet om att skattetrycket successivt skulle sänkas till den nivå det hade i början av detta decennium lyser fortfarande med sin frånvaro. Det löftet gav både statsministern och finansministern. Sverige är på alldeles fel väg. Den tredje vägens politik ger bara svenska folket högre och högre skatter. Konkurrensen mot vår omvärld försämras för varje dag. Hur kan Kjell Nordström och socialdemokraterna genom den röd-gröna uppgörelsen medverka till att en vanlig svensk familj åsamkas en skattehöjning med nästan 5 000 kr., vilket blir följden av det förslag som ligger på riksdagens bord? Det är inte nog med att villaägarna drabbas av en skattehöjning i anledning av den röd-gröna uppgörelsen. De kommer dessutom att drabbas av höjd villaskatt och fastighetsskatt och i många fall även förmögenhetsskatt i anledning av fastighetstaxeringen avseende villor. I gårdagens Expressen läste jag om Edward Sjöblom på Dalarö, som inte kommer att ha råd att bo kvar i sitt hus om taxeringsvärdehöjningarna slår igenom. Jag ställer därför frågan till socialdemokraterna: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att möjliggöra för Sjöblom och andra i samma situation att bo kvar i sina hem? Vi moderater har gång på gång krävt besked av regeringen i detta avseende, men vi har inte fått några svar. Nu förväntar jag mig att vi skall få ett besked här i kväll. Vi moderater har framlagt förslag som innebär att Sjöblom och de andra drabbade kan bo kvar i sina hem utan några som helst problem av den art som socialdemokraternas förslag innebär även om en höjning av taxeringsvärdena genomförs. Vi måste anpassa höjningarna av taxeringsvärdena så att människor verkligen kan bo kvar på sina fastigheter. Herr talman! Man kan fråga sig vad centern åstadkommit med sin uppgörelse med socialdemokraterna. Som framgått tidigare i dagens debatt skulle socialdemokraterna inte fått bifall till sina förslag om höjd moms, höjda arbetsgivaravgifter eller slopade mjölksubventioner. Centern har med sin hjälpande hand ”räddat kvar” socialdemokraterna vid regeringsmakten och bidrar därmed till att höja skatterna för svenska folket. Centerns företrädare i finansutskottet Gunnar Björk har i en nyligen publicerad debattartikel uttalat att det är nödvändigt att kyla ner överhettningen i svensk ekonomi och — märk väl — lägga grunden för en bra fördelningspolitik. Är det, Rolf Kenneryd, bra fördelningspolitik att med anledning av det röd-gröna tvångssparandet tvångsbeskatta pensionärer och andra låginkomsttagare? Är det förenligt med er fördelningspolitik att med tvångsbeskattning sätta åt invånarna i högskattekommuner extra hårt? Är det förenligt med er fördelningspolitik att invånarna i de delar av vårt land som av klimatiska skäl har höga uppvärmningskostnader skall få en ännu högre skattebelastning avseende elanvändningen än andra? Centern talar sig varm för sambandet mellan stat och kyrka. Likväl bidrar ni till att de som inte har lämnat svenska kyrkan drabbas av högre tvångsskatt än de som av olika skäl valt att stå utanför. Är det rim och reson? Hur kan centerr. medverka till att bl.a. småföretagare och bönder för sina anställda tvingas betala en ny löneskatt, som ni försåtligt kallar för arbetsmiljöavgift? Det är helt enkelt fråga om en ny pålaga. Den hämmar möjligheten för företagen att anställa flera människor. Varför, Rolf Kenneryd, bidrar centern till dessa försämringar? I fredags tog riksdagen beslut om en särskild skatt på företagsvinster. Centern var enig med oss moderater och folkpartiet att avvisa detta förslag från den socialdemokratiska regeringen. I en av de gemensamma reservationer som dessa partier stod bakom framhålls följande: ”En grundläggande förutsättning för all näringsverksamhet är att ekonomiska kalkyler kan upprättas utan risk för att plötsliga ingrepp från statsmakternas sida i de ekonomiska spelreglerna drastiskt ändrar förutsättningarna. Det är samtidigt förenat med mycket stora risker att driva en politik som motverkar långsiktig planering utan i stället uppmuntrar till kortsiktiga kalkyler och investeringar. Konsekvenserna av en sådan politik kan bli särskilt allvarliga för Sverige eftersom en stor del av företagsamheten har utlandsanknytning. Det finns därför uppenbara risker att investeringar som annars skulle ha kommit Sverige till del i stället förläggs till annat land. Detta medför en för samhällsekonomin skadlig utarmning av näringslivet inkl. den svenska arbetsmarknaden. Riksdagen måste nu, för att försöka återställa förtroendet för dess ekonomiska beslutsfattande, markera en vändpunkt genom att i ett tillkännagivande till regeringen uttala att den ekonomiska politiken i fortsättningen måste präglas av stabilitet och långsiktighet.” Den röd-gröna uppgörelsen rimmar illa med detta uttalande. Står Rolf Kenneryd och centerpartiet fortfarande fast vid detta uttalande? Eller har ni redan hunnit inta ny ståndpunkt? Om så inte är fallet, varför bidrar ni då till denna enorma skattehöjning på 20 miljarder? Det är ju ett typexempel på kortsiktig politik. De ekonomiska spelreglerna ändras drastiskt. Denna kortsiktiga politik kommer också till uttryck i den av Gunnar Björk avlämnade reservationen i KIS, som bl.a. innehåller följande formulering: ”För att klara finansieringsbehoven för skattereformen i stort föreslår jag en höjning av följande punktskatter — — -.” De punktskatter som avses ligger alla inom energiområdet. Punktskatterna inom energiområdet är tydligen för såväl socialdemokraterna som centern en aldrig sinande källa för att finansiera statens utgifter. Centern bidrar på samma sätt som socialdemokraterna till att skapa en osäkerhet om framtidens beskattning. Kan vi lita på centern i fortsättningen? Håller ni fast vid den långsiktighet i politiken som ni skrev under på i reservationen? Jag måste med beklagande konstatera att centerns skattepolitik är hållningslös och ger ett intryck av dagsländeri. Herr talman! Moderata samlingspartiet har länge hävdat att Sverige behöver en utbudsinriktad politik. Den överhettade stagnation som för närvarande råder och som tar sig uttryck i svag tillväxt och hög inflation beror inte på att vi konsumerar för mycket utan på att vi producerar för litet. Moderaterna förordar därför en tillväxtlinje i svensk ekonomi i stället för den åtstramningslinje som den röd-gröna falangen har uttalat sig för. Som jag sade inledningsvis föredrar även de flesta ekonomer den s.k. tillväxtlinjen. Vi avvisar därför de röd-gröna förslagen avseende tvångsskatten, löneskatten, investeringsavgiften, höjda energiskatter och höjd fastighetsskatt. Vi förordar, som sagt, tillväxtlinjen i svensk ekonomi, vilket betyder att vi senast år 1991 vill se en genomgripande skattereform förverkligad. Vi vill inleda denna skattereform genom att redan år 1990 kraftigt sänka marginalskatterna. Självklart vill vi sänka skatten för alla. Skatteskalorna måste inflationsskyddas. Vi vill förbättra för pensionärerna så att det blir lika lönsamt för pensionärer att förvärvsarbeta som för andra. Våra förslag leder till sänkt skattetryck. På detta sätt förbättras ekonomins utbudssida genom att arbete och företagande stimuleras. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag kommer att överskrida den för mitt anförande beräknade taletiden. I kombination med strukturförändringar i den offentliga sektorn och sparstimulerande åtgärder skapar vi möjlighet för människor att i högre grad själva forma sin egen framtid. Vi moderater förordar som bekant ett nära samarbete med EG. Mot bakgrund härav är det viktigt att vår skattelagstiftning anpassas till förhållanden som gäller i EG-länderna. Det är inte minst viktigt inom kapitalbeskattningsområdet. Ett tydligt exempel på vilka negativa effekter som kan uppkomma om beskattningen avviker från vad som gäller i andra länder är omsättningsskatten på aktier och andra värdepapper. Omsättningen på Stockholms fondbörs har kraftigt minskat sedan dessa skatter infördes. Vi har i samband med kompletteringspropositionen upprepat kravet på ett slopande av omsättningsskatten på aktier och den s.k. valpskatten. Det bör enligt vår mening ske den 1 juli i år. De statsfinansiella konsekvenserna blir marginella, eftersom ett slopande av dessa skatter torde leda till en kraftig omsättningshöjning. Socialdemokraterna vill tyvärr inte bidra till att skapa konkurrensneutralitet avseende värdepappershanteringen. Krav på grundavdrag för barn har vi också upprepat i samband med denna proposition. Ingrid Hemmingsson kommer senare att redogöra för våra förslag i detta hänseende. Vi har dessutom i detta betänkande ställt krav på en ny skatteklass för öl. I avsikt att minska den totala alkoholkonsumtionen vill vi åstadkomma en övergång till konsumtion av svagare alkoholdrycker. Mot bakgrund härav föreslår vi att en ny skatteklass för öl med en alkoholstyrka om högst 3,6 viktprocent införs. Skatten bör fastställas till 7:50 kr. per liter. Denna typ av öl bör liksom det starkare ölet saluföras av Systembolaget. Varför vill inte socialdemokraterna bidra till att skapa förutsättningar för en minskad total alkoholkonsumtion genom att säga ja till denna nya skatteklass för öl? Herr talman! Moderata samlingspartiet står för en helhetsbedömning av den svenska ekonomiska politiken. Det har bl.a. kommit till uttryck i de nyligen avslutade skatteutredningarna. De ställningstaganden som de moderata representanterna har gjort finns redovisade i olika reservationer. Av dessa framgår på vilket sätt vi moderater vill se en genomgripande skattereform förverkligad. Vi har i anslutning till vårt intresse för ett nära samarbete med EG utarbetat våra skatteförslag i anslutning till en kommande harmonisering med EG. Den skattereform vi vill se förverkligad kan sammanfattas i följande punkter: Skattetrycket sänks med ca 2,5 procentenheter 1991 och därefter med ca 1 procentenhet per år. Den statliga inkomstskatten slopas för inkomster understigande 200 000 kr., och ingen skall betala mer än 40 96 i marginalskatt. Kapitalinkomster beskattas endast statligt, med en skattesats på 30 90. Skatteskalorna skall inflationsskyddas. Skatten på förvärvsarbete för pensionärer sänks så att den motsvarar vad som gäller för andra. Pensioner, förvärvsinkomster för personer över 65 år och ej förmånsgrundande inkomster av näringsverksamhet, exempelvis arrenden och hyresinkomster, skall givetvis inte belastas med socialavgifter. Vi avvisar förslag om försämrade avdragsvillkor för resor mellan bostad och arbetsplats. Fastighetsskatten skall inte öka till följd av höjda fastighetstaxeringsvärden. Skatten på schablonintäkten på småhus skall sänkas så att skatteuttaget inte ökar på grund av höjda fastighetstaxeringsvärden. Enligt våra förslag kan då Sjöblom bo kvar i sin villa på Dalarö. Mervärdeskatten höjs inte för att delfinansiera sänkta inkomstskatter. Vi kommer att motverka en basbreddning av momsen. En basbreddning kan enligt vår uppfattning bli aktuell först vid ett nära samarbete med EG. En skattehöjning till följd härav skall användas för att generellt sänka momsskattenivån. En sådan basbreddning påverkar inte konsumentprisindex. Vårt ställningstagande harmonierar med EG. Vi vill inordna energisektorn i mervärdebeskattningen. 0-skattenivå införs avseende tillhandahållande av värme. Därmed slås fjärrvärmen inte ut enligt vårt förslag. Nuvarande punktskatter på energiområdet avskaffas. En koldioxidskatt införs. Bensinskatten ersätts delvis av en trafikskatt. Alla förändringar vidtas inom ramen för nuvarande skatteuttag. Det innebär ingen höjd bensinskatt. Det är en heltäckande energibeskattning, som ger signaler om att inte använda den typ av bränsle som ökar koldioxidutsläppen. Det är en energibeskattning som stimulerar till nya, miljövänliga alternativ. Herr talman! Av vad jag anfört kan var och en konstatera att våra skatteförslag skapar fasta spelregler. Vi ger människorna klara besked. Vi hoppar inte från tuva till tuva. Alla får sänkt skatt. Vi vill beskatta efter bärkraft. Vi vill stimulera till sparande i egen bostad i stället för att straffbeskatta boendet. Vi vill framför allt sänka skattetrycket och inflationsskydda skatteskalorna.

Herr talman! Kan man egentligen tänka sig en mer eftertrycklig västgötaklimax än den som Karl-Gösta Svenson har presterat. Här har alltså de moderata företrädarna haft tillfälle att framföra sina synpunkter i debatter under hela förmiddagen, först med Anna-Greta Leijon och sedan med Kjell-Olof Feldt. Under hela eftermiddagen har den moderate partiledaren haft möjligheter att framföra sina synpunkter i debatten med Ingvar Carlsson. Nu återkommer Karl-Gösta Svenson med exakt samma argumentation som fördes både under förmiddagen och under eftermiddagen. Vi socialdemokrater har inte någon som helst anledning att nu gå i svaromål på Karl-Gösta Svensons anförande. Vi kan nöja oss med att hänvisa till vad Anna-Greta Leijon, Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson har anfört. Bara på en enda punkt skall jag korrigera Karl-Gösta Svenson, eftersom han angrep mig personligen på den punkten. Han påstod att jag genom att ha varit med om skattebesluten med anledning av kompletteringspropositionen skulle påtagligt ha frångått den ståndpunkt som jag intagit i kommittén för de indirekta skatterna, den s.k. KIS. Men, Karl-Gösta Svenson, försök ett litet ögonblick att skilja på det långa perspektivet och det korta perspektivet. I det korta perspektivet är det nödvändigt med åtstramningsåtgärder. Dessa måste sättas in nu. Jag påstår att de åtstramningsåtgärder som vi i skatteutskottet varit med om inte på något principiellt sätt avviker från förslagen i KIS. KIS ingår i sin tur, som Karl-Gösta Svenson mycket väl vet, i en långsiktig omläggning av skattesystemet. Jag skulle också vilja påstå att dagens beslut med anledning av kompletteringspropositionen, som i viss mån kommer att avvika från vad som sagts i KIS, på ett mycket enkelt sätt går att anpassa till förslagen från KIS, när det en gång i tiden blir aktuellt att skriva proposition om detta.

Herr talman! I dagens debatt har varken Anna-Greta Leijon eller finansminister Feldt givit besked om vilka skatter vi skall få 1990. Vi fick under debatten t.ex. inget besked om huruvida vi skall få en sänkning av marginalskatterna. Dalaröbon Sjöblom har inte fått några besked om huruvida han kan bo kvar i sin villa efter 1990 års fastighetstaxering. Ett svar på den frågan har tidigare begärts här i riksdagen, och det svaret bör han nu kunna få av Lars Hedfors. När det gäller energibeskattningen är det uppenbarligen så att ni saknar en långsiktig politik. De fasta spelreglerna är som bortblåsta när det gäller energibeskattningen. Lars Hedfors kan åberopa KIS hur mycket som helst, men det finns inget förslag från majoriteten i utredningen som aktörerna kan luta sig mot. Dessa vet inte hur ni vill utforma energibeskattningen år 1991. Det framgår inte av KIS. Det skall bli fortsatta, nya utredningar. Ni har avvisat förslaget att bryta ut denna fråga ur KIS, så att den kan samordnas med miljöavgiftutredningen. Visser nu de negativa effekterna av detta; ingen vet hur den socialdemokratiska energibeskattningen ser ut. Det enda vi vet är att vi med fog kan anta att ni även framdeles skall utnyttja energibeskattningen för att finansiera statliga utgifter. Det har ni hållit på med i dag, och det har ni hållit på med långt tidigare. Det kommer det ena förslaget efter det andra om höjning av oljeskatten, av kolskatten och nu av elskatten. Långsiktigheten i politiken och de fasta spelreglerna är som bortblåsta i det här avseendet, Lars Hedfors. Jag tog i mitt inlägg upp många andra frågor, som inte konkret har behandlats i dagens tidigare debatt. Det finns all anledning för skatteutskottets ordförande att ta upp dessa frågor till diskussion. Det gäller t.ex. omsättningsskatten på aktier. Vi kan nu se den väldigt negativa effekten att aktiehandeln förläggs utomlands. Man är ändå i stora delar överens när det gäller EG-anpassningen. Varför då inte börja med att slopa aktieskatten och omsättningsskatten på värdepapper?

Herr talman! Tidigare debattörer har under kvällen insinuerat att centerpartister och socialdemokrater inte skulle våga delta i den debatt som nu har dragits i gång efter partiledardebatten. Jag känner självfallet inte socialdemokraternas bevekelsegrunder för att de är fåtaligt representerade i debatten. För centerns del gäller att vi efter åtta timmars debatt med företrädare för finansutskottet, med finansministern, med partiledare och språkrör har funnit att det ärende som vi nu har att avhandla borde vara tillräckligt uttömt. Vi har gjort bedömningen att intet väsentligt nytt finns att tillföra. Vi har också haft förtroende för våra företrädare i den föregående debatten, dvs. Gunnar Björk och Olof Johansson. Vi har vidare gjort bedömningen att det skulle finnas föga intresse såväl hos riksdagsledamöter som hos åhörare och massmedia för en fortsatt debatt. Det har visat sig att vi, i varje fall så här långt i debatten, på alla dessa tre punkter har fått våra bedömningars riktighet bekräftad. Ett värde har jag emellertid funnit i denna debattomgång efter partiledarrundan. Det är att den ger tillfälle till ett och annat tillrättaläggande av missförstånd, exempelvis beträffande smedjor och gränsdragningar. Det gäller även något annat exempel, som jag skall be att få återkomma till. Den uppgörelse på skatteområdet som ligger till grund för det aktuella betänkandet har resulterat i att vi har fått gehör för sedan lång tid välkända centerkrav. Det är centerkrav som har stått oförändrade före, under och efter valrörelsen. Det beror på det enkla förhållandet att vi inte har behövt ändra dessa krav, eftersom vi har fått accept för dem av väljarkåren i valet. Det gäller sänkt skatt på arbete och höjd skatt på energi. Vi har också fått gehör i så måtto att vi har fått värdefulla principer på energiskatteområdet knäsatta. Det gäller möjligheter till införande av en uranskatt. Det gäller likvärdig beskattning av fossila bränslen, vare sig de används för elproduktion eller värmeproduktion. Det gäller höjda punktskatter på el, olja och andra bränslen. Det gäller inte fullt ut sänkt skatt på mat, men vi har i stället kunnat medverka till att vi har fått bibehålla de lägre livsmedelspriser som är en följd av mjölksubventionerna. Jag vill också peka på att det i debatten, nu senast och mest flagrant av Karl-Gösta Svenson, görs en sammanblandning av skatter, avgifter och obligatoriskt sparande. Det påstås att alla dessa komponenter skulle bestå av skatter och resultera i ett höjt skattetryck. Karl-Gösta Svenson nämnde siffran 20 miljarder kronor. Jag skulle gärna vilja att Karl-Gösta Svenson dissekerar denna summa litet och anger vilka olika skatter som ingår i den. Vi har icke medverkat till ett höjt skattetryck, sett över budgetåret. Det är också ett av de sedan länge välkända centerkrav som vi har fått gehör för, nämligen att det skattetryck vi har bibehålls i det korta perspektivet och att vi kan medverka till att sänka skattetrycket på sikt. Jag vill gärna beröra den frågeställning som även Karl-Gösta Svenson talade om, nämligen alternativet till den uppgörelse som nu föreligger. Karl-Gösta Svenson hade inte större fantasi än att enbart se ett alternativ till detta, nämligen en regeringskris och därmed följande regimskifte. Jag skulle vilja ställa några motfrågor: Är det, mot bakgrund av de erfarenheter som vi har haft i bl.a. skatteutskottet, helt otänkbart att det skulle ha kunnat uppstå en annan majoritet, bestående av exempelvis socialdemokrater och kommunister? Är det otänkbart att det skulle ha uppstått en majoritet bestående av socialdemokrater, kommunister och miljöpartister? Hur skulle denna konstellation i så fall ha sett ut med avseende på skattetryck och fördelningen av detta skattetryck? Det är inte alls osannolikt att detta hade haft en ganska förödande inverkan på inte minst företagens beskattning. Det betraktar jag som ett helt realistiskt alternativ i det skeende som vi snart har bakom oss. Karl-Gösta Svenson ställer sedan frågan om centerpartiet tycker att ett antal punkter som han anger och som skulle kunna antas vara känsliga är exempel på bra fördelningspolitik. Ja, vi tycker att det här ”paketet” har ett hyggligt fördelningspolitiskt innehåll.

En stor del av dessa människor får dessutom del av de höjda barnbidrag som också är ett resultat av denna uppgörelse. När vi tar ställning till helheten finner vi alltså att detta förslag har en hygglig fördelningseffekt, även om vi naturligtvis inte är nöjda med alla ingående komponenter. Men så är det alltid i en uppgörelse. Ställer man sig utanför, kan man självfallet ha andra krav. Men då har man inte heller möjlighet att få dem genomförda. Sedan frågar Karl-Gösta Svenson om vårt alternativ rörande marginalskatter och skattetryck. De förslagen redovisar vi i annan ordning, i anslutning till de nu framlagda utredningsbetänkanden som kommer att presenteras i nästa vecka. Jag tänker inte tynga kammarens tid med att nu redovisa dem, eftersom de inte ingår i det beslutsunderlag som vi senare under kvällen skall ta ställning till. Som dagsländeri betecknade Karl-Gösta Svenson centerns agerande på skatteområdet. Jag skulle vilja fråga vilket underlag Karl-Gösta Svenson har för detta. Det är de facto på det sättet, som jag redan i mitt inledningsanförande påvisade, att de krav som vi framställt, och i allt väsentligt fått tillgodosedda, har vi haft såväl före som under och efter valrörelsen. Det är väl inget tecken på dagsländeri. Carl Bildt och Bengt Westerberg gisslade under den tidigare debatten socialdemokraterna för olika besked under och efter valrörelsen. Det tycker jag att de gjorde med all rätta. Men centerpartiets agerande finns det icke fog att kalla för dagsländeri. Kritiken om ökat skattetryck, om dagsländeri, om obenägenhet att sänka marginalskatter saknar saklighet. Kritik som saknar saklighet, saknar också trovärdighet.

Herr talman! Om regeringspolitiken är misslyckad, Rolf Kenneryd, hade det väl varit bättre att låta svenska folket avgöra vilken konstellation vi skall ha i Sveriges riksdag, i stället för att åstadkomma en sådan här röd-grön uppgörelse. Att sedan ställa hypotetiska frågor om hur det skulle ha blivit om socialdemokraterna hade gått samman med vpk eller med vpk och miljöpartiet leder ingenstans. Situationen var sådan att det inte fanns majoritet för socialdemokraternas grundläggande förslag om höjd moms, höjda arbetsgivaravgifter eller slopande av mjölksubventioner. När det gäller sänkt skattetryck vill jag säga att jag har läst Görel Thurdins reservation till RINK-utredningen. Den är offentliggjord och helt klar. Jag kan inte hitta något ställe där hon talar om sänkt skattetryck — tyvärr. Rolf Kenneryd talade om sänkta matpriser. Det finns inte någonting i det föreliggande förslaget som innebär sänkta matpriser. Man skall väl inte diskutera ett förslag som eventuellt hade kunnat läggas fram — det fanns ju inte majoritet för ett sådant förslag, Rolf Kenneryd. Ni har deltagit i att föreslå en ny löneskatt på 1,5 90. I de 20 miljarderna ligger löneskatten, tvångsskatten och energiskatten. Löneskatten drabbar småföretag, när de skall försöka utveckla sin verksamhet och anställa människor. De hämmas i det avseendet. Inte nog med det - ni kallar detta för arbetsmiljöavgift, men avgiften är inte företagsanknuten. Dessa småföretagare skall stå med mössan i hand hos byråkrater, politiker och fackföreningsfolk och fråga om de kan få ett litet bidrag från den fond till vilken de själva har tvingats att betala in pengar. Är det förenligt med centerpolitik? Sade ni detta i valrörelsen? Nej, Rolf Kenneryd, det är en mycket dålig uppgörelse. Vi har tidigare i dag talat om Ericsson och Ericssons agerande i Stockholm. Ericsson finns etablerat i Karlskrona, som jag kommer ifrån. Där skall man avskeda 700 personer. Vi flyttar utomlands, har Ericssons sagt, beroende på den kortsiktiga politik som socialdemokraterna bedriver och som centern nu bidrar till. Därmed förlorar kanske vi möjligheterna att få 700 nya jobb från Ericssonföretag på andra håll i Sverige. Ericssons intresserar sig i stället för att förlägga jobben utomlands. Till detta bidrar er politik.

Herr talman! Det finns förmodligen ingen fråga som är mer grundläggande för oss människor än energifrågan. Energifrågan aktualiseras ju bl.a. av den diskussion om energiskatter som nyligen har berörts här. Energi är förutsättningen för allt liv. Men med energi kan mänskligheten också förgöra liv i stor skala. Det vet vi alla. Missbruk av energi har resulterat i en miljöförstöring av hittills oanad omfattning. Kärnenergin i form av bomber kan utplåna all högre kultur och kanske allt mänskligt liv på planeten. Den människoskapade växthuseffekten hotar mänskligheten med katastrofer av hittills oanat slag. Jag citerar: ”Vi vet att världen inte överlever om alla använder lika mycket energi som Sverige. Vi kan och måste klara oss på hälften så mycket energi som i dag.” Detta låter som en presskommuniké från miljöpartiet de gröna, men det är Birgitta Dahls uttalande på världsmiljödagen i förrgår. Birgitta Dahl förklarade vidare att i-ländernas trafiksystem har kollapsat och att det vore en katastrof om t.ex. Kina och Indien med miljarder människor gör om västvärldens misstag. Vidare angrep hon slöseriet med papper, där i vårt land mer än hälften av pappersförbrukningen går till reklam och förpackningar. Vi i miljöpartiet gläder oss verkligen över den klarsyn som energiministern visar genom dessa uttalanden, och vi kommer att helhjärtat stödja alla väl genomtänkta förslag för att genomföra en resurssparande energioch miljöpolitik. Miljöpartiet har visserligen nöjt sig med att yrka på 2 96 energibesparing per år i 25 år, vilket betyder en 40-procentig minskning, men vi kan naturligtvis lika gärna säga 2 96 per år i 34 år för att nå den halvering som Birgitta Dahl talar om. Vi hoppas också att Birgitta Dahl vill ställa upp på vår andra målsättning: en 85-procentig minskning av användningen av fossila bränslen på 25 år. Det är nämligen den storleksordningen av minskningar i världen som är nödvändig för att vi skall komma till rätta med växthuseffekten och agera solidariskt med världen i övrigt. Sedan återstår bara att regeringen ansluter sig till vårt förslag till en avveckling av kärnkraften på högst tre år. Finansministern har i dag i allmänna ordalag talat om behovet av satsningar på miljöområdet, men samtidigt har han med ett gökurs envishet ropat ut: Vi behöver ekonomisk tillväxt. Birgitta Dahl har åtminstone tidigare i denna kammare medgivit att vi måste diskutera tillväxtens innehåll. För övrigt medgav väl finansministern i dag att BMP-begreppet kan vara missledande och kan behöva kompletteras. Jag upprepar gärna vad jag sade här i kammaren i går: Ett visst slags ekonomisk tillväxt är livsfarlig och kan liknas vid cancertillväxt. Och just den sortens tillväxt är en stor del av den tillväxt som sker i industrivärlden i dag med de resultat som Birgitta Dahl talade om. Nu hoppas vi i miljöpartiet att Birgitta Dahl och Kjell-Olof Feldt ägnar sommaren åt inträngande samtal för att finna ut hur man skall kunna påverka samhället i den resurssnåla och miljövänliga riktning som Birgitta Dahl talar om. Vi har länge nog hört stolta deklarationer från Birgitta Dahl, men vi har totalt saknat förslag till praktiska åtgärder från regeringen i dess helhet. Vi väntar inte bara på förslag från Birgitta Dahl, vi väntar främst på förslag från finansministern till styrande skatter och skattelättnader i miljövänlig riktning. Vi väntar på förslag från kommunikationsministern som syftar till energisnålare och miljövänligare transporter. Vi väntar på förslag från industriministern som leder till energisnålare produktion, ökad återvinning, mer småskalig struktur i näringslivet. Och vi väntar på förslag från jordbruksministern som syftar till ett miljömässigt bättre och energisnålare jordbruk utan de våldsamma mängder av energikrävande kvävegödsel som används i dag. Det finns, herr talman, några dokument som jag varmt rekommenderar regeringspartiet och även de andra partierna till studium under sommarmånaderna. Det är de motioner som miljöpartiet har lagt fram under vårriksdagen om budgetpolitik, skattepolitik och energipolitik. Jag befarar att det finns skäl för den uppmaningen, för de gamla partiernas självtillräcklighet har ofta lett till att man struntat i att sätta sig in i miljöpartiets helhetssyn. När det gäller energin finns det en sådan helhetssyn, där vi visar på vägarna till ett nytt energisystem, där det främsta styrmedlet är råvaruskatter på energiråvaror som ger möjlighet att styra konsumtionen från miljöovänliga, knappa och sårbara försörjningssystem till förnybara och miljövänliga. Dessa skatter skall kompletteras med utsläppsskatter, som tvingar inte bara till bättre hushållning utan också till bättre teknik. Allt detta finns med i detalj i våra motioner. Och så är det en enkel princip som jag finner det nödvändigt att ständigt upprepa: investeringspengar kan bara användas en gång. Därför vägrar vi att acceptera att man skall satsa ca 30 miljarder på ett nytt fossilt bränsle, nämligen naturgas, när pengarna i stället kunde användas till energisnål teknik och till satsning på inhemska biobränslen, på vindkraft och solvärme. Det är därför som vi har föreslagit förbud mot byggande av alla större förbränningsanläggningar för kol, olja och naturgas. Många försöker skrämma godtrogna människor att kärnkraftsavveckling skulle leda till katastrof för vår industri. Vi i miljöpartiet har förvisso föreslagit kraftiga höjningar av energiskatterna, men vi har också föreslagit hur man skall kunna undvika arbetslöshet inom vissa energikrävande industrier. Naturligtvis får inte höjda energiskatter drabba de sämst ställda, men det gör de ingalunda om man tar hänsyn till miljöpartiets hela skatteförslag och de omfördelningar som där föreslås. Det bör för övrigt kanske påpekas att det är de köpstarka grupperna som också är de som förbrukar mycket energi. Miljöpartiet har presenterat en helhetssyn. Det föreliggande betänkandet från finansutskottet är ett lapptäcke, och i stor utsträckning saknas helhetssynen. Miljöpartiet har med viss tillfredsställelse noterat att man dock har plockat med vissa lappar från miljöpartiet, exempelvis vårt förslag om höjda skatter på olja, kol och andra fossila bränslen, liksom förslaget om den tillfälliga skattehöjningen för elenergi. Det har visserligen skett med prutningar, men det har ändå skett. Vi noterar också med tillfredsställelse att frågan om uranskatt åtminstone skall utredas. Jag kan inte tänka mig något som är enklare att utreda än hur man skall ta ut skatt på uran, vilket köps i stora kvantiteter av ett fåtal. Det finns fyra kunder i Sverige, och det borde faktiskt vara mycket enkelt att införa en sådan skatt. Frågan är om det egentligen finns någon skatt som är enklare att införa och därigenom också att utreda. Vi i miljöpartiet är glada över att det hela rör sig litet grand i vår riktning. Vi har vissa förhoppningar om att de idéer om moms på energi som tidigare har knäsatts börjar att bli överspelade, vi kan i alla fall tolka finansutskottets senaste betänkande i den riktningen. Jag kan å andra sidan konstatera att den helhetssyn på energioch miljöpolitiken som vi i miljöpartiet har försökt att presentera inte ens kan återställas om man bifaller alla miljöpartiets reservationer till föreliggande betänkande. Mycket av totalförslaget har redan röstats bort. Ett bifall till miljöpartiets reservationer skulle ändå innebära ett långt steg mot ett miljövänligt och resurssnålt samhälle. Innan jag avslutar mitt anförande kan jag inte underlåta att beröra hur snabbt detta paket, detta lapptäcke, syddes ihop. I näringsutskottets yttrande till finansutskottet står bl.a. följande: ”Bränslet i fjärrvärmeverk är beskattat, medan hetvattenleveranser från ett sådant verk är obeskattade.” Litet längre fram står det: ”Enligt näringsutskottets mening bör därför en ökad likformighet eftersträvas när det gäller beskattningen av elkraft från resp. kondenskraftverk och kraftvärmeverk. Ett första steg i denna riktning kan vara att spillvärmen från kondenskraftverk beskattas på samma sätt som värmeproduktionen i kraftvärmeverk.” Man kan då gå tillbaka till det första citatet och läsa ”hetvattenleveranser från ett sådant verk är obeskattade”, dvs. spillvärmen från kondenskraftverk skall beskattas på samma sätt som den nu obeskattade hetvattenleveransen. Jag tror att jag förstår vad näringsutskottets socialdemokrater och centerpartister menade när de skrev detta. De menade att man skulle införa någon form av råvaruskatt på bränslet i kondenskraftverk, men man uttrycker sig minst sagt ganska dunkelt. Herr talman!

Herr talman! Det har tidigare sagts att vad som sägas skall i den här debatten, det har redan sagts under finansutskottsrundan och under partiledardebatten. Jag delar inte den uppfattningen. Kompletteringspropositionen innebär ett så radikalt avsteg från den politik som regeringen hittills har sagt sig vilja föra och som vi tidigare under året debatterat här i kammaren. Uppgörelsen med centerpartiet innehåller så många uppseendeväckande inslag att det är absolut nödvändigt för riksdagen och dess olika fackutskott att diskutera konsekvenserna ur alla de olika aspekter som fackutskotten har att bevaka. De problem i den svenska ekonomin som föranlett regeringen att lägga fram sitt panikpaket i kompletteringspropositionen och i den särskilda propositionen om höjda arbetsgivaravgifter har i allt väsentligt sitt ursprung i förhållandena på arbetsmarknaden. Problemen består i att produktionstillväxten är svagare än i de flesta andra länder och att produktiviteten ökar långsammare i Sverige än i omvärlden. Det råder brist på arbetskraft, och prisoch löneökningarna är högre än i omvärlden — dvs. inflation. Prisoch lönestegringstakten utgör på sikt ett hot mot konkurrenskraften och sysselsättningen, och bristen på arbetskraft hämmar produktionstillväxten inom flera sektorer. Detta, herr talman, har regeringspartiets representanter i arbetsmarknadsutskottet uppbarligen ett mycket ljummet intresse för att diskutera, och kanske inte något intresse alls. Utskottets ordförande Lars Ulander har i denna debatt antecknat sig för tre minuters taletid, och ingen centerpartist i utskottet har ansett det mödan värt att delta i denna debatt. Situationen i Sverige är otvivelaktigt sådan att den föranleder långtgående åtgärder. Vi moderater har länge förutsett den tredje vägens ekonomiska sammanbrott och lagt fram förslag till hur den ekonomiska politiken, på de sätt som presenterats under dagens debatt, skall kunna kanaliseras in i sundare banor. Vad drar då regeringen för slutsatser av problembilden och dess strukturella orsaker? Jo, naturligtvis den klassiskt socialdemokratiska — höj skatterna, inför mer regleringar! Dess värre har också centern denna gång medverkat till åtgärder i samma riktning. Det fanns i budgetpropositionen i januari skrivningar som, även om de inte följdes upp av konkreta förslag, gav vissa förhoppningar om att regeringen, eller i alla fall finansdepartementet, insåg vad som egentligen borde göras. Vi kunde bl.a. läsa att det totala skattetrycket inte borde stiga ytterligare. Höga skattesatser sades orsaka störningar i ekonomin och försvåra möjligheterna att få ner prisoch löneökningstakten. Likaså aviserades strukturförändringar inom den offentliga sektorn. Av detta finns nu ingenting kvar. Nu är ambitionen ensidigt inriktad på att dämpa efterfrågan genom att öka kostnadsläget. Tillväxten skall strypas där den är som starkast, nämligen i Stockholmsregionen. Den överhettade stagnation som Sverige lider av skall botas med mer stagnation och mer överhettning. De förslag som vi nu behandlar innebär att skatten på bl.a. arbete ökar, samtidigt som finansministern säger att den planerade skattereformen, som avses leda till lägre skatt på arbetsinkomster, kan få betydande positiva effekter på arbetskraftsutbudet. Jag hoppas fortfarande på att Lars Ulander dyker upp i kammaren, och jag väntar med intresse på fördragsparternas förklaring till hur tvångssparande och höjda skatter på arbetskraft skall leda till den ökning av utbudet på arbetskraft som är avsikten med panikpaketet. Jag väntar också på besked om hur vårdoch omsorgssektorn skall kunna möta förväntningarna från såväl personalen som från alla dem som är hänvisade till dess tjänster om lönekostnaderna och skatterna ökar. Hur skall kommunerna klara detta utan ytterligare skattehöjningar? En orsak till de åtgärder som föreslås är, enligt finansministern, att tillväxten av den privata tjänstesektorn drar undan resurser från den offentliga vården och omsorgen. Således skall efterfrågan på arbetskraft dämpas och arbetskraft överföras från den privata till den offentliga tjänstesektorn. De omställningsproblem som förutses skall mötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utöver de 25 miljarder som redan har anslagits, skall finansfullmakten komma till användning. Detta är ett bakvänt och uppseendeväckande resonemang. Sanningen är ju att tillskottet på arbetsmarknaden under de senaste två decennierna har — Prot. 1988/89:130 tillförts just den offentliga sektorn. Det är industrisektorn som har minskat. 7 juni 1989 Vi är alla ense om att det är tjänstesektorn som är framtiden. Det är den som utvecklas och som tillsammans med industrisektorn skall bära upp vår internationella konkurrenskraft. Delar av tjänstesektorn, de som inte är monopoliserade av stat, kommuner och landsting, har visat utvecklingskraft. En mängd småföretag som utgör embryon till framtidens storföretag har växt upp inom tjänstesektorn. De har uppstått trots en småföretagarfientlig politik. Nu har de fått besked om hur socialdemokraterna ser på dem — de undandrar arbetskraft från den offentliga vården och omsorgen. Jag är inte överraskad, herr talman, över denna socialdemokratiska bekännelse. Däremot är jag ytterligt förvånad över att centern ställer upp på denna politik. Nu är avsikten uppenbarligen att arbetsplatser skall slås ut och att de anställda via arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall slussas över till den offentliga vården och omsorgen. Vad som föreslås är ingenting mindre än att inflationstrycket skall lättas med hjälp av arbetslöshet — visserligen mildrad av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men ändå. Jag vänder mig fortfarande till Lars Ulander som saknas i kammaren. Vilka är det som skall slås ut och slussas över till den offentliga vården? Skall lastbilschaufförer omskolas till sjuksköterskor? Jag skulle tro att man betackar sig på våra sjukhus. Och hur skall detta kunna ske på kort sikt? Det krävs faktiskt utbildning och kunskaper också inom vård och omsorg, och det tar tid. Eller är det som så ofta tidigare att det är kvinnorna som är arbetskraftsreserven? De kvinnor som nu arbetar inom handel och andra privata tjänster skall bli vårdbiträden och lokalvårdare i kommun och landsting. Är det så det är tänkt? Statliga åtgärder skall kompensera för förhållandet att den offentliga sektorn inte erbjuder attraktiva arbeten. De som arbetar inom vård och omsorg, och alla de som är beroende av deras arbete skulle, herr talman, vara mycket mer betjänta av att de offentliga monopolen öppnades för konkurrens. Då skulle de som arbetar få möjligheter att välja arbetsgivare och få utrymme för egen utveckling och egna idéer. En ny skatt på arbete, den s.k. arbetsmiljöavgiften, införs. Den motiveras med den omfattande utslagningen från arbetsmarknaden. Långtidssjukskrivna och förtidspensionärer skall rehabiliteras och återföras i arbete. Det är en hedervärd ambition. Vi moderater har länge framhållit vådorna med den omfattande utslagningen såväl för dem som drabbas som för socialförsäkringssystemet. Då har socialdemokraterna inte varit intresserade av att diskutera hur man skall åstadkomma rehabilitering och minska utslagningen. Det finns mycket att säga om detta. Låt mig återge vad arbetsmarknadsstyrelsen säger i sitt remissvar på rehabiliteringsutredningen. AMS är ytterligt kritiskt till avvägningen mellan inkomststöd och rehabilitering och de snedvridande effekterna av det sätt på vilket budgetarbetet bedrivs. Inkomststöden, dvs. arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeersättning, sjukförsäkring och förtidspensioner, uppgår till 63 miljarder kronor under innevarande budgetår. Enligt AMS har statsmakterna eftersatt uppbyggnaden av de förebyggande rehabiliterande och arbetsskapande åtgärderna och därige 147 nom tvingats till en mycket mer kostsam socialpolitik än vad som hade behövt bli fallet. Erfarenheterna från den nuvarande med arbetsgivaravgifter finansierade arbetsskadeförsäkringen är dåliga. Kostnaderna för försäkringen visar en dramatisk ökning och uppgick förra året till 6 miljarder kronor. Enligt den utvärdering som riksdagens revisorer har utfört motverkar försäkringen rehabilitering. Kostnaderna för sjukförsäkringen ökade förra året med 35 9 till 31 miljarder kronor. Därav svarade sjukfallen med långa sjukskrivningstider för ungefär hälften. Varje år förtidspensioneras 50 000 personer. Antalet förtidspensionärer uppgår till ca 350 000 personer. Kostnaden år 1988 var ca 22 miljarder kronor. Det finns således oerhört mycket att göra på det här området, och det finns åtskilliga tiotals miljarder kronor att använda på ett effektivare sätt än i dag. Herr talman! Det är inte nya skatter och nya fonder som behövs. Det är inte ett nytt system med avgifter och fonder där småföretag, som Karl-Gösta Svenson sade tidigare i debatten, skall gå med mössan i hand till dem som beslutar över pengarna och begära att få tillbaka något litet av vad de själva har betalat, för att göra de insatser för arbetsmiljön som de kanske ändå hade genomfört. Det är inte heller ett sätt att avhjälpa den nuvarande akuta bristen på arbetskraft. Det krävs ett helt annat genomtänkt långsiktigt system, och det behövs ett effektivare utnyttjande av de rikliga resurser som redan finns för att långsiktigt förhindra fortsatt utslagning. Den av den röd-gröna koalitionen föreslagna nya skatten på arbetskraft kommer snarare att förhindra de satsningar på förbättrad arbetsmiljö ute på arbetsplatserna som annars skulle ha kunnat komma till stånd. Avgiften är, som alla skatter, kontraproduktiv. Herr talman! Jag skulle av dem som står bakom det förslag som ligger på riksdagens bord vilja ha svar på följande frågor: På vilket sätt kommer det sammelsurium av åtgärder som ni föreslår att bidra till ökad produktionsoch produktivitetstillväxt? På vilket sätt kommer de att verka återhållande på prisoch löneökningstakten och öka konkurrenskraften? På vilket sätt kommer de att öka tillgången på arbetskraft? På vilket sätt kommer ökade energiskatter och löneskatter att underlätta arbetsmarknadssituationen inom t.ex. inre stödområdet? När nu situationen på arbetsmarknaden med brist på arbetskraft är så alarmerande att den föranleder ett panikpaket och en hafsigt hopkommen uppgörelse mellan socialdemokrater och centerpartister, kommer vi då fortfarande under hösten att få se ett förslag till en sjätte semestervecka som ytterligare skall begränsa utbudet av arbetskraft? Herr talman! Jag inser att jag inte kommer att få svar på mina frågor. De kommer att hänga kvar under sommaren. Vi får rikliga tillfällen att komma tillbaka i debatten i höst.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande koncentrera mig på arbetsmiljön och den arbetsmiljöavgift som man nu från socialdemokratiskt och centerpartistiskt håll har bestämt sig för att införa. Jag skulle vilja göra en kort historisk återblick och titta på vad som har hänt under de senaste 12 till 15 åren. 1977 trädde som bekant den arbetsmiljölagstiftning i kraft som fortfarande gäller. Denna lagstiftning infördes av den borgerliga regeringen, där en folkpartist var arbetsmarknadsminister. För att en arbetsmiljö skall fungera bra krävs det att man hela tiden har arbetsmiljön under uppsikt och att man gör uppföljningar. Från 1982 fram till valet 1988 har egentligen ingenting gjorts för att kontrollera och se hur den reform som infördes 1977 har fungerat i praktiken för arbetsmiljön. När jag kom in i riksdagen 1985 och började titta på dessa frågor, förvånade det mig mycket att man var så fullständigt och totalt ointresserad av hur arbetsmiljöarbetet fortlever ute i landet. I en av de första motionerna som jag väckte yrkade jag att gravida kvinnor lagstiftningsvägen skulle ha rätt till omplacering. Det tycker jag är ett mycket rimligt krav, och det borde vara relativt lätt att genomföra. Men fortfarande finns ingen sådan lagstiftning, och jag tycker att det är mycket beklagligt. Men trots att ingenting hände de första sju till åtta åren startade en arbetsmiljödebatt under sommaren 1988. Precis före valet, man skulle kunna säga så sent som fem i tolv, insåg socialdemokraterna att det pågick en debatt angående ett område som de ansåg vara deras eget när det gäller arbetsmiljön. Då fick de naturligtvis brått att försöka komma med i den debatten. I valrörelsens slutskede lovade man att tillsätta en kommission som skulle kartlägga vilka de 400 000 farligaste jobben var. Redan när de första beskeden om detta kom, tyckte vi i folkpartiet att det var märkligt att målet skulle vara att kartlägga just de 400 000 farligaste jobben. Om en kommission skulle tillsättas, skulle den naturligtvis få arbeta förutsättningslöst. Jag tillåter mig att citera ur den kommittémotion som folkpartiet väckte under den allmänna motionstiden i år. Vi ställer två krav vad gäller arbetsmiljökommissionen: ”För det första har inga sakskäl redovisats för begränsningen till siffran 400 000. Vi har redan kunnat notera skilda meningar inom kommissionen rörande vilka dessa 400 000 jobb skulle vara. Därmed riskerar utredningsarbetet låsas på ett onödigt sätt. Arbetsmiljökommissionen bör därför inte låta sitt arbete begränsas till att föreslå åtgärder för ett visst antal jobb. Utgångspunkten bör vara bredare än så, och innefatta den allmänna utvecklingen av arbetsmiljön. För det andra ställer vi oss tveksamma till om det är arbetenas rangordning vad gäller farlighet som skall vara den överskuggande hänsynen för kommissionen. Det borde vara av minst lika stort intresse att speciellt studera de arbeten och sektorer där vi kunnat notera större förändringar under senare tid — oavsett om dessa arbeten tillhör ”farligaste” eller ej. Som påpekats i utredningen skedde 1982 ett brott i statistiken både vad gäller sjukdomar och olyckor. Det borde vara en uppgift för kommissionen att analysera detta brott i syfte att finna orsaker. I vilken grad bristande arbetarskyddsverksamhet är en orsak till det ökade antalet arbetssjukdomar eller om orsakerna skall sökas på annat håll måste med andra ord vara en viktig fråga för kommissionen. Från bl.a. LO:s sida har man påpekat att den ökning vi sett skulle till viss del bero på ändrad praxis från försäkringskassorna. Denna fråga — om en reform är effektiv eller inte — besvaras genom att studera förändringar efter dess genomförande, inte genom att koncentrera sig på de 400 000 farligaste jobben. Tillkomsten av arbetsmiljökommissionen kan tolkas som ett uttryck för kritik mot den verksamhet som bedrivs inom bl.a. arbetarskyddsstyrelsen. Om så är fallet förutsätter vi att bakgrunden till denna redovisas. Vi vill understryka att skapandet av arbetsmiljökommissionen inte får innebära att dubbelarbete utförs inom arbetsmiljöområdet.” När man studerar statistiken vad gäller arbetsskadeförsäkringen för åren 1979-1986, kan man mycket lätt se att antalet arbetsskador har sjunkit. Inom tillverkningsindustrin har det sjunkit mycket snabbt och med mycket stora tal. Inom byggnadsindustrin sjunker det inte lika snabbt, men tendensen är fullständigt klar — att arbetsolyckorna minskat i antal under denna tidsperiod. Samma tendens ser man inom varuoch servicesektorn. Där är det en mycket mindre minskning, men den är också helt klar. Däremot har man i den offentliga sektorn haft en mycket kraftig ökning av antalet arbetsolyckor. Vi i folkpartiet tycker att det vore på sin plats att gå in och titta på varför man har denna tendens inom tillverknings-, byggnads-, varuoch servicesektorerna, medan man inom den offentliga sektorn har motsatt tendens. Vill man göra det lätt för sig, skulle man naturligtvis kunna säga att det bedrivs ett bättre arbetsmiljöarbete inom den privata än inom den offentliga verksamheten, men det tror jag inte är hela sanningen. Folkpartiet har också förordat att ekonomiska incitament skall användas för att man skall få framgång i arbetsmiljöarbetet. Vi har lämnat förslag på sådana, men framför allt tror jag det är viktigt att gå ut och se vilka erfarenheter som finns från andra länder och utifrån dessa erfarenheter försöka skapa ett system i Sverige, som skulle kunna vara lämpligt för det svenska arbetslivet.

Detta är egentligen ett ekonomiskt incitament som är motsatt det som vi vill ha. Såsom det nu blir, kommer ju de som har en eftersatt arbetsmiljö att kunna få del av de pengar som fonderas, när alla betalar lika. Det borde ju vara tvärtom. De företag som har skött sin arbetsmiljö och som ligger långt framme och verkligen är intresserade av de här sakerna borde få en lägre avgift eller på något annat sätt få ekonomiska fördelar. Med det förslag som föreligger kommer det i framtiden att löna sig att inte syssla med arbetsmiljöfrågorna, för om man bara låter förfallet gå tillräckligt långt så kommer man ju att kunna ta del av dessa fondmedel. Vi anser att det är ett synnerligen dåligt förslag och att det på intet sätt kommer att stimulera företagen i Sverige att skapa en arbetsmiljö, som skulle vara till gagn för arbetskraften och kanske för företagen själva, som ju kan komma att inbilla sig att de i framtiden skall kunna få pengar ändå. Som jag sade har arbetsolyckorna på den offentliga sektorn ökat, i motsats till andra branscher och sektorer. Jag tror att dessa olyckor inte sällan beror på en dålig arbetssituation och psykosociala faktorer. Den offentliga sektorn är utomordentligt viktig för oss alla — den har vi alla glädje av när vi så behöver. Men på den offentliga sektorn krävs det mera. Den måste bli mer levande. De som jobbar i den offentliga sektorn måste få rätt och möjlighet att själva besluta om och skapa förutsättningarna på sin egen arbetsplats på ett helt annat sätt än vad de har i dag. Det krävs en mycket kraftig decentralisering av beslutsordningen. Det krävs att de som befinner sig i verksamheterna direkt skall kunna få påverka verksamhetens utförande och den beslutsordning som skall gälla för den. Inte minst krävs det, såsom tidigare talare har varit inne på, för att vi skall klara vård och omsorg inte allt för långt in i framtiden, att vi snabbt begriper att det behövs ett ordentligt reformarbete på hela den offentliga sidan och att det måste inledas ganska snart för att inte allt skall sluta fungera inom en inte alltför avlägsen framtid. När socialdemokraterna nu kastar fram förslag till åtgärder av arbetsmiljöpolitisk karaktär, är dessa inte speciellt genomtänkta. Snarare kan de uppfattas som hugskott, som kastas fram bara för att man skall få vara med i debatten. Ofta saknas tillräckliga kunskaper om bakgrunden för att man skall kunna fatta beslut. Därför vill jag och folkpartiet att man skall se till att man på arbetsmiljöområdet får ordentliga beslutsunderlag, att man ger förslag till konkreta åtgärder och att man har en kontinuerlig uppföljning av hela arbetsmiljöområdet i framtiden, avseende såväl en ganska kort tid framåt som långt in i framtiden. Det är nödvändigt för att vi skall kunna förbättra arbetsmiljösituationen i Sverige.

Herr talman! Den svenska ekonomin utmärks av ett starkt efterfrågetryck, brist på arbetskraft och hög inflationstakt. En åtstramning måste genomföras för att vi skall få en god ekonomisk utveckling under de första åren av 1990-talet. Om en åtstramning inte äger rum, kommer inflationstakten i Sverige att vara väsentligt högre än i våra viktigaste konkurrentländer. Inflationen ökar mer än vad som förutsågs i den reviderade finansplanen. Detta innebär påfrestningar på utrikeshandeln och hotar möjligheterna att bereda arbete åt alla. En hög sysselsättningsnivå är helt avgörande för en jämn fördelning av levnadsvillkoren. En hög inflation däremot omfördelar välfärden, ofta på småspararnas och låginkomsttagarnas bekostnad. En åtstramning av ekonomin pressar ökningen av priserna och de nominella lönerna nedåt och bidrar därigenom till att skapa väsentligt bättre förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. En del i det åtstramningspaket som förslås är införandet av arbetsmiljöavgiften. En arbetsmiljöavgift som införs snabbt bidrar till att dämpa överhettningen i ekonomin. I dag står över en halv miljon människor utanför arbetsmarknaden på grund av arbetsskador, förtidspension och långvarig sjukskrivning. Det medför stora mänskliga problem och ett stort lidande för alla som drabbas. Samhällets kostnader är också mycket betydande. De här skälen gjorde att socialdemokraterna i valrörelsen förra året utlovade en intensiv kamp för en bättre arbetsmiljö. Vi lovade att kartlägga och förbättra arbetsmiljön i första hand för dem med de 400 000 mest utsatta jobben. Vi lovade även att arbeta för att förbättra rehabiliteringen för dem som skadats i arbetslivet. Arbetsmiljöavgiften, som centerpartiet och socialdemokraterna nu står bakom, införs för perioden 1 september 1989-31 december 1990, och avgiften skall utgöra 1,5 96 på lönesumman. Totalt väntas detta ge drygt 10,5 miljarder kronor till arbetsmiljöavgiftsfonden. Medlen skall tillföras denna särskilda fond som skall vara helt skild från statsbudgeten. Genom de här medlen skapas goda förutsättningar att förbättra den yrkesinriktade rehabiliteringen samt avveckla dåliga arbetsmiljöer och därigenom minska antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Förutom att det ger förutsättningar för ett rikare liv för dem som drabbats är det också ur samhällets synvinkel viktigt att kunna ta till vara det yrkeskunnande och den arbetslivserfarenhet som finns hos dessa människor. Arbetsmiljöavgiften gör det också möjligt för arbetsmiljökommissionen att lägga fram förslag som kräver investeringar. Samtidigt som arbetsmiljöavgiften verkar dämpande på den överhettade ekonomin bidrar den till att kraftfulla insatser kan göras för att få till stånd förbättringar på arbetsmiljöns område. Det är absolut nödvändigt att få bort de dåliga arbetsmiljöerna. Arbetsplatserna måste anpassas till människorna och inte tvärtom. Det är också nödvändigt att de människor som har drabbats av en dålig arbetsmiljö får en riktig chans att komma tillbaka till arbetslivet. Fondens tillgångar skall främst användas för olika rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Fonden skall också stimulera till insatser som annars inte skulle komma till stånd. Regeringen skall senare återkomma med detaljerade förslag om hur de fonderade medlen skall användas. Detta innebär en unik möjlighet att hjälpa människor som skadats i arbetslivet och också att förebygga skador i framtiden. Det här är någonting som vi måste ta väl vara på. Till sist, herr talman, ansluter jag mig till det yrkande som Anna-Greta Leijon har ställt tidigare i dag.

Herr talman! Socialdemokraterna anser att arbetsplatserna skall anpassas till arbetstagarna, och det är en uppfattning som de delar i varje fall med oss i folkpartiet och, tror jag, med de andra partierna också. Jag försökte säga i mitt huvudanförande att om man relativt snabbt vill anpassa arbetsplatserna till arbetstagarna, är det lämpligt att genomföra reformer som stimulerar detta. Det kan man göra genom att premiera goda arbetsmiljöer med ekonomiska incitament. Man borde komma med sådana förslag, och det har vi i folkpartiet efterlyst under flera år, men det är det man inte gör. Man inför en arbetsmiljöavgift som är generell, och pengarna kommer egentligen bara dem till del som har misskött sin arbetsmiljö på ett väsentligt sätt. Enligt Anita Modin är socialdemokraterna medvetna om den situation som råder på väldigt många ställen, men de föreslår inte åtgärder för att få till stånd förändringar, och det tycker jag är ganska märkligt. Vad gäller förtidspensionerade och långtidssjukskrivna tror jag att åtgärder av den typ som föreslås här är alldeles felaktiga och att man i stället skall söka lösningar inom socialförsäkringssystemet. Det kan inte vara okänt för socialdemokraterna att det under lång tid har pågått ett omfattande arbete och försöksverksamheter som har visat sig mycket lyckosamma och ekonomiskt fördelaktiga. Jag tänker bl.a. på Trelleborgsprojektet. Vill man snabbt nå effekter som är bra för den enskilde, bör man naturligtvis se till att använda socialförsäkringssystemet på ett sådant sätt att människor inte slås ut från arbetsmarknaden så som sker i dag. Anita Modin säger också att arbetsmiljöavgiften verkar dämpande på en överhettad ekonomi. Samtidigt säger hon att de pengar som fonderas ganska snabbt skall användas för åtgärder. Även det är ju en typ av konsumtion, och om man tar in pengar och använder dem ganska omedelbart, förstår jag inte att det skulle fungera dämpande på en överhettad ekonomi. Så jag tycker att hela förslaget om arbetsmiljöavgifter egentligen är mycket dåligt, såväl för arbetsmiljön som enligt vad jag kan bedöma även för Sveriges ekonomi.
Herr talman! Det var ju trevligt att det finns någon socialdemokrat närvarande som vill diskutera de här frågorna, som ju är avgörande för hur vi ser på den ekonomiska politiken och de problem som har legat till grund för regeringens panikpaket. Hög inflation drabbar de små i samhället, säger Anita Modin. Ja, det är alldeles riktigt. Det är därför vi skall förhindra inflationen. Det är klart att skatter driver på inflationen. Det var därför finansministern i januari så klart sade ifrån att skattetrycket inte bör stiga ytterligare och att höga skattesatser orsakar störningar i ekonomin och försvårar möjligheterna att få ner prisoch löneökningstakten, dvs. inflationen. Det är därför förslaget till ökade skatter i form av såväl arbetsmiljöavgift som de andra skatteökningar som föreslås är så förödande för den svenska ekonomin och för inte minst de små i samhället som drabbas hårt av inflationstrycket. Vi har brist på arbetskraft, trots att vi har den högsta sysselsättningen någonsin, räknat i antal sysselsatta. Det beror ju på att vi har låg produktivitet i den svenska ekonomin. Vi får i arbetstimmar räknat inte ut mer än vad vi fick på 70-talet med betydligt lägre antal sysselsatta på arbetsmarknaden. Anita Modin talar om arbetsmiljöavgiften som om det icke tidigare hade hänt någonting på arbetsmiljöområdet, och det är ju inte riktigt. Vi har en lagstiftning, och vi har en arbetsskadeförsäkring som finansieras med arbetsgivaravgifter. Vi har, som AMS framhöll i sitt remissvar på rehabilite ringsutredningen, kostnader som AMS uppskattar till 63 miljarder kronor på ett år, pengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt, för rehabilitering av människor och för att förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Det finns ingenting, Anita Modin, som säger att de 11 miljarder som regeringen och centerpartiet nu räknar med att få in på arbetsmiljöavgiften kommer att få någon bättre effekt än de 63 miljarder som redan spenderas på det här området. Det skulle vara intressant att höra om Anita Modin har någon förklaring till att just de här 11 miljarderna skulle vara så oerhört mycket effektivare än alla de pengar som redan satsas på området. Jag kan i stort hålla med om vad Kjell-Arne Welin sade i sin replik till Anita Modin. Förslaget om arbetsmiljöavgift är olyckligt. Det borde aldrig ha lagts på riksdagens bord.
Herr talman! Visst har det hänt saker på arbetsmiljöns område, men det har inte hänt tillräckligt mycket; det bevisas ju av alla de utslagna människor som finns. Om det hade varit god miljö på alla arbetsplatser, hade ju inte en sådan här arbetsmiljöavgift behövt finnas. Nu kan man rikta insatserna för att få hjälp till exempelvis investeringar, som man kanske inte annars hade haft pengar till, och på det sättet hjälpa människor. Vi behöver ha alla de arbetsskadade människor som finns i dag med i produktionen igen, både för deras skull och för vår egen. Det är bara att beklaga att de borgerliga partierna, som har så nära till arbetsgivarsidan, inte har kunnat påverka den så att vi hade fått en väsentligt bättre arbetsmiljö än den vi har i dag.
Herr talman! Jag vill säga precis som Sonja Rembo sade, att det faktiskt är bra att det finns någon socialdemokrat som är intresserad av de här frågorna i kammaren och kan besvara våra frågeställningar. Anita Modin vidhåller fortfarande att den här arbetsmiljöavgiften är det medel som bäst kan förändra situationen för de förtidspensionerade och långtidsarbetslösa inom arbetskraften. Men så är det inte, Anita Modin. Skulle man vilja använda socialförsäkringssystemet på ett sätt som väldigt många försök och projekt har visat att man kan göra, så skulle inte arbetsmiljöavgifterna behövas, och de behövs inte heller i den form som de har fått. Dessutom måste det primära vara att förhindra att vi får en så snabb utslagning i framtiden, och det gör vi bara genom att se till, att företagen och arbetsgivarna får ekonomiska incitament som de känner att de vill leva upp till genom att förbättra sin arbetsmiljö till gagn för arbetskraften. Vi måste inrikta sådana reformer så, att företagen märker att det är fördelaktigt för dem själva att förändra arbetsmiljön och därför gör det. Detta är precis tvärtom, Anita Modin, mot det förslag som ni lägger fram nu. Det stimulerar företagen till att låta bli att skapa en bra miljö ute på arbetsplatserna. Ju mer man låter dem förfalla, desto större blir möjligheten att få pengar ur arbetsmiljöfonden. Det ni gör är långsiktigt precis tvärtemot det som Anita Modin själv efterlyser.
Herr talman! Anita Modin säger att vi har nära till arbetsgivarna och skulle 7 juni 1989 kunna påverka dem. Jag tror att Anita Modins parti har ännu närmare till de arbetsgivare som under de senaste decennierna har dragit till sig merparten av arbetskraften, ja, hela nytillskottet och framför allt alla de kvinnor som kommit ut på arbetsmarknaden, nämligen den offentliga sektorn. Dessutom har Anita Modins parti betydligt kortare väg till de fackliga organisationer som via lagstiftningen har ett mycket stort inflytande på det sätt på vilket arbetsmiljöarbetet bedrivs ute på arbetsplatserna. Det är inte brist på resurser och statliga medel, Anita Modin, som gör att det blir problem på arbetsmiljöområdet. Lyssna på vad AMS säger! Det är avvägningen mellan inkomststöd och rehabilitering och de snedvridande effekterna av det sätt på vilket budgetarbetet bedrivs som är problemet. De 63 miljarder som i dag betalas ut via socialförsäkringssystemet är till en del hämmande för rehabiliteringen, vilket riksdagens revisorer kunde konstatera vid sin granskning av arbetsskadeförsäkringen. Det motverkar rehabiliteringen. Den nya avgift — i realiteten en skatt på arbete — som nu ligger på riksdagens bord kommer inte på något sätt att förändra denna bild. Vi får ytterligare en liten fond ur vilken arbetsgivarna efter prövning av olika instanser — där de fackliga organisationerna alldeles säkert kommer att få stort inflytande — skall kunna söka få tillbaka något av de pengar som de redan har betalat in. Man löser inte problem på det här sättet, Anita Modin. Titta på de system och den lagstiftning vi redan har och studera hur pengarna används! Då kan vi få fram ett effektivt, konstruktivt arbetsmiljöarbete som gagnar alla som arbetar såväl i den privata som i den offentliga sektorn. Och det kan vi göra till avsevärt mycket lägre kostnad, det är jag helt övertygad om efter att ha sett AMS och revisorernas analys.
Herr talman! Kjell-Arne Welin säger att man måste göra någonting för arbetsgivarna så att det blir fördelaktigt för dem själva att åstadkomma en förbättring. Men det mest fördelaktiga för en arbetsgivare borde väl ändå vara att ha en bra arbetsmiljö så att de anställda kan vara friska. Det tycker jag att vi skulle kunna var överens om.

Herr talman! Vad vi diskuterar här i kväll är ju paketet som ingen egentligen ville ha. Det är inte den socialdemokratiska regeringens förslag, det är inte de socialdemokratiska motionärernas förslag och det är inte heller de centerpartistiska motionärernas förslag, utan det är en improvisation, en egenartad kompromiss som dök upp som gubben ur lådan när socialdemokrater och centerpartister lyckades tala ihop sig. Det är i många avseenden en förskräcklig kompromiss som har uppstått. Kring den här kompromissen finns det en rad obesvarade socialpolitiska 155 frågor. Jag tänker här ta upp några sociala frågor som aktualiseras av kompromissen, och jag hoppas att jag kan få svar från Rosa Östh och Anita Persson, som är upptagna efter mig på talarlistan. En första fråga är: Hur kunde det gå så här, hur kunde man tappa kontrollen över ekonomin så till den milda grad att man ansåg sig nödtvungen att dra i bromsarna på det här viset? Det finns en del svar som har med socialpolitiken att göra. Ett sådant svar är föräldraförsäkringen, som man förde fram i fjol utan minsta tillstymmelse till finansiering. Som vi minns hade vi en debatt i valrörelsen om vilken familjepolitik vi skulle välja. Från de borgerliga partiernas sida lade vi fram ett förslag som var finansierat till sista öret. Vi fick lida mycken smälek för det. Ni socialdemokrater talade mycket om vår finansiering och gisslade oss för de metoder vi använde. Själva lade ni fram ett förslag som inte till något öre alls var finansierat. Ni sade att det skulle klara sig, det kunde man ta ur tillväxten. Det förslaget är nu genomfört. Notan kommer i efterhand. I det här paketet finns notan i form av tvångssparande, nya pålagor, extra fastighetsskatter och mycket annat. Till slut blir det ändå skattebetalarna som får betala, det är slutsatsen av detta föga uppbyggliga skådespel. En annan del av förklaringen är den sjukförsäkringspolitik som har bedrivits under senare år. Vi har från folkpartiets sida på många sätt försökt se till att få ett friskare samhälle genom att satsa mer på sjukvård och mindre på sjukförsäkring. Vi har motsatt oss den krångliga och orättvisa reform som genomfördes i fjol och som har bidragit till att kostnaderna för sjukförsäkringen steg med 8 miljarder förra året. Man räknar med att nästan hälften av den stegringen beror direkt på timsjukpenningreformen. Här ligger en annan del av förklaringen till det panikpaket som vi diskuterar i kväll. Ännu en socialpolitisk fråga kring det här paketet är: Vilka verkningar kommer det att ha på den sociala verksamheten? I socialutskottet hade vi de ursprungliga förslagen på remiss, men vi fick aldrig tillfälle att ta ställning till det slutgiltiga paketet, som konstruerades i finansutskottet. Därmed är det givet att vi aldrig kunde behandla en rad frågor som har att göra med effekterna inom den sociala sektorn. Men det är alldeles uppenbart att paketförslaget kommer att ha stora effekter på den sociala verksamheten i Sverige, eftersom kommuner och landsting drabbas väldigt hårt av det. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Rosa Östh om hur hon tror att paketet kommer att verka i Håbo kommun, den kommun som av egendomliga skäl har utvalts som överhettad och som utöver de vanliga pålagorna skall drabbas av extra pålagor — investeringsavgifter och fastighetsskatter. Jag vet inte om Rosa Östh är här eller om hon kommer att uppenbara sig. Hon finns i varje fall upptagen på talarlistan. Om hon hör mig hoppas jag att hon kommer att ge ett svar på frågan om hur detta påverkar den sociala verksamheten för barn, gamla och handikappade i Håbo kommun. Till Anita Persson skulle vilja ställa frågan hur hon tror att detta påverkar den sociala verksamheten i Haninge. I Dagens Nyheter kan man i dag läsa att Haninge kommun är bankrutt. Det är riktigt att Haninge kommun har mycket svåra ekonomiska problem. Det är problem som direkt hotar den sociala verksamheten i Haninge, som är en av problemkommunerna i den södra delen av Stockholms län. Ovanpå de stora ekonomiska problem som Haninge redan har kommer ytterligare pålagor, som av Haninge beräknas uppgå till 15 milj.kr. Beloppet 15 milj.kr. är inte småpotatis för Haninge kommun. Det kommer att direkt påverka möjligheterna att ge social service, god barntillsyn, att hjälpa gamla i deras hem, att ordna äldreomsorg och att på andra sätt hjälpa de människor som har det svårt. Anita Persson, hur kommer det här paketet att slå för den sociala verksamheten i Haninge kommun? Det är inte bara kommunerna som drabbas av det här, utan även landstingen. Landstingsförbundet har räknat ut att den totala effekten på Sveriges landsting kan röra sig om storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Hur skall den bördan bäras? Skall den bäras genom skattehöjningar eller genom att man drar ner på sjukvård eller andra uppgifter som landstingen har att sörja för? Den totala effekten på hela den kommunala sektorn har hittills ingen gett några siffror på. Jag tror dock att den kan uppskattas till mellan 4 och 4,5 miljarder kronor. Översätter man det till vårdplatser, daghemsplatser, platser på servicehus eller hemtjänsttimmar blir det en förfärande summa. Jag är därför djupt bekymrad över att vi skall gå till beslut i kväll utan att ha klart för oss hur detta krispaket kommer att påverka möjligheterna till en jämlik och god socialpolitik i Sverige. En annan fråga som man kan ställa är hur detta paket påverkar enskilda människors ekonomi. Inte heller här har vi haft tid att få fram annat än sporadiska och fragmentariska uppgifter. Det är självklart att det tvångssparande som nu kommer att genomföras kommer att påverka framför allt de människor som inte har råd att spara. De som har råd att spara kan ju enkelt flytta över sitt sparande till det nya tvångssparandet. De som i dag inte anser sig ha marginal nog för att kunna spara, kommer att drabbas av tvångssparandet. Jag vill fråga centerns och socialdemokraternas företrädare om detta är god fördelningspolitik. Är detta en rättvis politik som gynnar de många människorna i Sverige? I den här debatten har det sagts att barnfamiljerna kommer att kompenseras, eftersom det blir en höjning av barnbidraget. Det är förvisso sant. Den höjningen kommer dock inte förrän den 1 januari 1990, i stället för vad som ursprungligen föreslogs, nämligen en höjning den 1 juli i år. Därmed kommer en mycket stor del av den här belastningen att hamna på barnfamiljerna, utan den partiella kompensation som barnbidragshöjningen utgör. Den totala utgiften blir i själva verket mindre för staten genom att man senarelägger utgiften och spar in ett halvt års höjning. Vilka effekter får det på pensionärernas inkomster och på inkomsterna för de människor som lever på mycket små villkor. På denna punkt kan vi inte ge något svar, eftersom tiden helt enkelt inte har räckt till för att ta fram allt det underlag som skulle ha varit självklart om riksdagen hade haft ambitionen att fatta beslut på ett sakligt underlag. Låt mig ändå ställa frågan till centerpartiets och socialdemokraternas företrädare. Är det fördelningspolitiskt rättvist att genomföra reformer och pålagor som framför allt drabbar de som har de knappaste villkoren? Fru talman! Det har redan sagts en del om arbetsmiljöpolitiken, men jag måste få gå in på den frågan. Socialutskottet hade ända fram till 1988 ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. Under den period som jag satt i socialutskottet, från 1985 till 1988, kom det inte något större initiativ från regeringen när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Vi behandlade inte något sådant initiativ. Däremot behandlade vi många motioner som handlade om att rehabiliteringen fungerade dåligt och att det behövdes kraftiga åtgärder för att man skulle kunna förbättra den yrkesinriktade rehabiliteringen. Vi behandlade också förslag från vår sida om att man skulle föra över resurser från sjukförsäkringen till sjukvården för att kunna se till att människor inte fick gå och vänta i onödan och kanske bli icke-behandlingsbara därför att det saknades kapacitet i sjukvården. Alla de här förslagen från vår sida som fördes fram år efter år tillbakavisades av socialdemokraterna med hänvisning till rehabiliteringsberedningen, där man i fyra år begravde dessa svåra problem. I 1988 års valrörelse dök plötsligt arbetsmiljöfrågorna upp och man lovade att gå till botten med dem och ta ett grundligt tag och se till att utveckla en rationell och effektiv politik. Vi välkomnade den omvändelsen från socialdemokraternas sida. Vi tyckte att det var bra, och vi har också stött tillkomsten av den kommission som har fått mandat att ta itu med dessa frågor. Därför kan man bli ganska upprörd när man märker att denna kommission har körts över genom att precis det som den har fått i uppdrag att utföra hittar man plötsligt på en mörk natt. Det är inte så att det var en del av regeringens kompletteringsproposition. Det fanns inte heller med i Anna-Greta Leijons motion. När man däremot var framme vid tredje sorteringen av ekonomiskpolitiska åtgärder dök plötsligt arbetsmiljön upp. Då snickrade man hastigt och lustigt ihop en arbetsmiljöavgift och en arbetsmiljöfond, vars hantering dock inte på något sätt är fixerad. Jag tycker att det här från flera utgångspunkter är en olycklig hantering. Först och främst är det olyckligt därför att vi på senare år har fört en seriös diskussion man skulle kunna använda avgifter för att förbättra arbetsmiljön. Hela den diskussionen har utgått från tanken att man måste rikta avgifterna så att de får styreffekter, att de direkt drabbar de arbetsgivare som försyndar sig och har en stimulerande effekt på de arbetsgivare som är beredda att ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön och förhållandena för de anställda. Nu genomför man en sådan avgift utan minsta tillstymmelse till styreffekt. Den skall gå rakt över hela fältet och drabba god som ond —- förutom egenföretagare. Pengarna skall sedan användas på så sätt att de som har försyndat sig skall få stöd för att genomföra förbättringar. Detta innebär att de arbetsgivare som verkligen har tagit seriöst på det här problemet och har gjort investeringar nu skall betala för dem som inte tidigare har gjort sådana investeringar. Det är en ytterst olycklig användning av en arbetsmiljöavgift. Det är även ytterst olyckligt att man på det här improviserade viset stövlar rakt in i en seriös och viktig diskussion om hur man med bättre styrmedel och bättre stimulanser skall kunna få arbetsgivarna mera intresserade av arbetsmiljöinsatser. Jag tycker dessutom att det är beklämmande att man blandar ihop stabiliseringspolitik med de sakligt motiverade insatser som behövs för en bättre arbetsmiljö. Stabiliseringspolitiska åtgärder innebär att man först håvar in pengarna och sedan fryser dem under en viss period, annars vore det inte stabiliseringspolitik. I själva verket behövs arbetsmiljöinsatserna nu. De hade för den delen behövts för länge sedan. För länge sedan hade vi behövt få loss resurser för att kunna få fram en bättre yrkesinriktad rehabilitering och en bättre hjälp till långtidssjuka. Att skjuta detta på framtiden är enligt min uppfattning oförlåtligt. Det är ett direkt resultat av att man här blandar ihop stabiliseringspolitik och arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöpolitiken är så viktig att den inte skall användas på det här sättet, som ett instrument i stabiliseringspolitiken. Jag tycker att det är ytterst beklagligt att socialdemokraterna av alla som faktiskt har ett äkta engagemang — även om regeringen inte har varit passiv — gör sig skyldiga till att klavbinda arbetsmiljöfrågorna i en stabiliseringspolitisk aktion som medför att pengarna inte kan användas förrän konjunkturen har vänt. Det finns ingen som helst anledning att inte omedelbart vidta alla de åtgärder som vi kan vidta för att se till att människor som är långtidssjuka, arbetsskadade får all den hjälp de behöver för att bli friska och kunna ta del i arbetslivet så mycket de förmår. Fru talman! Allra sist vill jag säga några ord om barnomsorgen. Det finns ett förslag om att öka statsbidragen till barnomsorgen som vi också skall ta ställning till i kväll. Detta förslag är en viss kompensation för den inflation som har skett. Pengarna äts omedelbart upp av de nya pålagor som drabbar kommunerna. Det blir, såvitt jag förstår, inte plus för någon kommun, allra minst för Haninge kommun, som Anita Persson snart skall berätta för oss om. Det finns ett inslag som jag vill kort kommentera. Det är ett nytt inslag i statsbidragssystemet, som innebär att man stödjer barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag tycker att det är bra att regeringen tar allvarligt på problemet barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vet att det finns många människor som jobbar natt, som jobbar kvällar, och som behöver barnomsorg på en tid som är ovanlig, som inte stämmer med de flesta andras behov. Det är viktigt att den barnomsorgen kommer till stånd. Från folkpartiets sida stödjer vi obetingat alla ansträngningar i den riktningen. Vad som är olyckligt är dock att man låser detta stöd till institutionella lösningar. Jag betvivlar inte ett ögonblick att det kan fungera väl med nattdaghem. Det finns ett antal exempel på nattdaghem som fungerar väl. Men det är lika möjligt, kanske rent av att föredra, att man ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid i hemmiljö. Vad regeringen nu gör är att man binder denna barnomsorg till institutionella lösningar. Inget som helst extra stöd utgår till den barnomsorg som ges i familjedaghemmen. Det tycker jag är ännu ett exempel på att socialdemokratin i sin barnomsorgspolitik fortfarande följer rigida, stela principer och är stängd för kraven på mera valfrihet och flexibilitet och mera frihet för föräldrarna att själva bestämma vilken barnomsorg man anser vara den rätta. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som signerats av folkpartiet.

Fru talman! Höjningen av statsbidragen till barnomsorgen är egentligen ett av de få förslag som återstår av den socialdemokratiska kompletteringspropositionen. Detta förslag innebär en uppjustering av vissa bidragsbelopp. Men det innebär inte någonting annat än att orättvisorna förstärks. I stället för att överlämna till föräldrar och kommuner att ordna barnomsorgen efter deras önskemål fortsätter staten att styra verksamheten till kommunala daghem, där barnen vistas åtta timmar om dagen för att man skall få det högsta statsbidraget. Alla andra alternativ diskrimineras, genom att statsbidraget blir betydligt lägre. Detta har vi diskuterat tidigare, så jag tänker inte ta upp alla dessa orättvisor. Men det finns faktiskt några saker som förtjänar att omnämnas igen. Deltidsdaghem och deltidsförskolor får inget statsbidrag alls, om de har öppet mindre än sju timmar om dagen och om de drivs av annan huvudman än kommunen. Man kan bara konstatera att orättvisorna består och förstärks med den höjning av statsbidraget som nu föreslås. Barnomsorgspersonal som vill öppna daghem i egen regi får inte några statsbidrag alls. Detta är faktiskt en alldeles orimlig ståndpunkt, som majoriteten inte på lång sikt kan hålla fast vid. Människor tycker annorlunda. Regeringen har i många av sina förslag talat sig varm för en förnyelse av den offentliga sektorn. Här finns det faktiskt en möjlighet att ta ett steg i den riktningen. Förnyelse måste väl ändå innebära att man ger flera alternativ och ger familjerna större möjlighet att välja än de har i dag. Det förtjänar att påpekas många gånger att det inte är genom statsbidraget som efterfrågan på barnomsorg skall styras. Det är föräldrarna som skall välja. Det är föräldrarna som skall bestämma vad som passar dem bäst. Därför skall statsbidragen vara neutrala i förhållande till olika barnomsorgsformer, så att det blir föräldrarnas val som avgör vad kommunen skall erbjuda. Socialutskottets majoritet påstår i sitt utlåtande till finansutskottet att höjningen av statsbidragen till kommunerna underlättar den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Det torde inte ske någon nämnvärd förbättring genom denna åtgärd. Så länge som kammarens majoritet fortsätter att förbjuda och diskriminera olika alternativa barnomsorgsformer kommer det att vara brist på platser. Både barnomsorgsplatser och valfrihet kommer att vara en bristvara, om majoriteten envisas med att statens stöd skall gå endast till vissa familjer. De som väljer att själva ta hand om sina barn ställs helt utanför. Vårt förslag till vårdnadsbidrag är ett steg på vägen för att minska dessa orättvisor. Familjernas ekonomiska situation är besvärlig på grund av den orimliga beskattningen. De som har många barn drabbas särskilt hårt, eftersom ingen hänsyn tas till försörjningsbördan. Det är en helt felaktig inställning att familjer skall betala så mycket skatt att de blir allt mer beroende av bidrag. Vi föreslår i en motion att man skall införa ett grundavdrag med 15 000 kr. per hemmavarande barn upp till 18 år vid den kommunala beskattningen. Detta grundavdrag kan gälla barn upp till 20 år, om de går i skolan och bor hemma. Vi har också reserverat oss till förmån för detta förslag. De som har låga inkomster eller så många barn att de inte kan utnyttja detta grundavdrag fullt ut kompenseras med negativ skatt. Därmed kan alla till godogöra sig effekterna fullt ut. Det är bättre för familjen med ett avdrag på skatten än höjda bidrag. Därför är detta också vårt alternativ till att höja barnbidraget. Vårt förslag innebär nämligen en skattelättnad på 4 500 kr. per barn. För en trebarnsfamilj ökar då den disponibla inkomsten med 13 500 kr. per år. Tillsammans med vårdnadsersättningen betyder det mycket för familjen. Det innebär ett större utrymme för egna beslut och mera tid för familjen att umgås. Den skattehöjning som socialdemokraterna och centern har kommit överens om gör inte situationen för familjerna bättre, utan den innebär en klar försämring. Förslaget innebär att en familj skall avstå från nästan 5 000 kr. nästa år. Det är faktiskt de familjer som bor i Norrlandslänen som får betala mest. De får högre uppvärmningskostnader genom ett högre pris på olja och el. Uppvärmningskostnaderna för en villa uppgår i vissa fall till det dubbla jämfört med i de södra delarna av landet. Vi har inte haft någon som helst möjlighet att i utskottet diskutera effekten av denna uppgörelse. Det är precis vad Daniel Tarschys har varit inne på tidigare, när han har beskrivit de ökade kostnaderna för kommuner och landsting. Men det är så med panikpaket — de ger inte något utrymme för debatt. De flesta högskattekommunerna finns också i Norrlandslänen. Det innebär ett större tvångssparande för dem som bor i dessa kommuner. Vi moderater säger nej till det nya tvångssparandet och de nya skattehöjningarna. Det gör vi därför att vi vet att många familjer behöver pengarna bättre själva. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Den 13 april i år hade vi en omfattande debatt om familjepolitiken och barnomsorgen. Sedan dess har regeringen lämnat sin kompletteringsproposition innebärande förslag om förbättringar av barnbidraget och statsbidragen till barnomsorgen, och det är dessa förslag som jag nu kommer att ta upp. Som vi har hört här i kammaren i tidigare inlägg kommer barnbidraget att höjas med 900 kr. per barn och år fr.o.m. den 1 januari 1990. Och i sedvanlig ordning höjs också flerbarnstillägget. Storleken på barnbidragshöjningen har efter behandlingen i finansutskottet blivit större än vad som föreslogs i kompletteringspropositionen och av socialutskottet. Det beror på de förändringar som gjorts vid finansutskottets behandling och vid sammanvägningen av propositionen och motionerna. Den höjning som nu föreslås av finansutskottet kommer att väl kompensera barnfamiljerna för de kostnadshöjningar som skett sedan januari 1987 då barnbidraget senast höjdes. I dag har nödvändigheten av åtstramningar diskuterats. Och även om det är nödvändigt att samhällsekonomin stramas åt, är barnbidragshöjningen verkligen befogad av fördelningspolitiska skäl, då många barnfamiljer lever under små ekonomiska omständigheter. Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen att den skulle återkomma i vår med förslag till höjning av statsbidragen till barnomsorgen. Principerna för statsbidraget, ligger fast enligt de regler som gäller sedan januari 1988. Den nu föreliggande uppräkningen innebär en kraftig höjning av statsbidraget med 900 milj.kr. En höjning av statsbidraget underlättar för kommunerna att bygga ut barnomsorgen i enlighet med riksdagens målsättning. Trots den omfattande utbyggnad som skett under senare år står ändå många barn i kö beroende på olika omständigheter, dels beroende på att allt fler kvinnor går ut på arbetsmarknaden, dels beroende på den glädjande utvecklingen som sker i Sverige med en kraftig ökning av antalet födda barn. För att underlätta ett av de stora problemen i barnomsorgsutbyggnaden, nämligen personalproblemet, har vi i tidigare debatter påpekat hur viktig fortbildningen är. Särskilda medel har också anvisats i statsbidragssystemet. Riksdagen har tidigare också begärt en redovisning av hur pengarna har använts i kommunerna. Särskilda kurser kommer att anordnas för den personal som har varit borta från yrket några år och som nu är beredd att återgå till sitt yrke. För att ytterligare underlätta utbyggnaden av daghem kommer en särskild arbetsgrupp att se över de bestämmelser som finns inom arbetsmiljöoch livsmedelslagstiftningen. Men en sådan översyn får inte innebära försämringar inom dessa områden för personalen eller barnen. I samband med höjningen av statsbidraget gjorde regeringen en klar markering av den betydelse den fäster vid den pedagogiska verksamhet som alla barn bör få del av, alltså även barn till hemarbetande föräldrar och de barn som placerats i familjedaghem, genom att nästan fördubbla statsbidragen till deltidsförskolan och den öppna förskolan. Socialstyrelsen har nu avlämnat sin rapport om den sociala snedfördelningen. Av denna framgår att var fjärde småbarnsförälder arbetar på s.k. obekväm arbetstid. Barn till dessa föräldrar utestängs i regel från daghemsplats beroende på att daghemmen inte är öppna när dessa föräldrar har behov av barnomsorg. Men det är helt oacceptabelt att vissa barn utestängs från daghemsverksamheten beroende på föräldrarnas arbetstider. Det är därför glädjande att regeringen markerat att också barn som har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid skall ha rätt till plats i daghem. Detta gör man genom att införa ett speciellt statsbidrag om 75 000 kr. för de kommuner vilkas daghem hålls öppna minst tre timmar längre per dag. I reservation 76 motsätter sig moderater och centerpartister att detta statsbidrag införs med hänvisning till att detta skulle gynna bara en barnomsorgsform. I stället öppnar detta stimulansbidrag möjlighet för barn som är hänvisade till familjedaghem att också kunna få plats i daghem. Det innebär ju därför en ökad valfrihet för småbarnsföräldrarna. Och jag hoppas, fru talman, att kommunerna tar till vara denna möjlighet och förlänger öppethållandet under vardagarna och även håller öppet på lördagar och söndagar. Sedan det speciella statsbidraget till nattöppna avdelningar infördes har flera sådana avdelningar öppnats. Och jag hoppas, för barnens skull, på samma utveckling när det gäller förlängning av öppethållandet vid daghemmen. Fru talman! I debatten i april poängterade jag också vikten av att skolbarnsomsorgen byggs ut. Jag hoppas att den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt arbetar snabbt och lägger fram förslag som innebär en god heldagsomsorg för skolbarnen, då behovet av denna omsorgsform ökar i takt med att barnomsorgen för förskolebarnen byggs ut. Det föreligger även till detta betänkande, fru talman, reservationer angående införande av vårdnadsbidrag, rätt för kommunerna att medräkna dagbarnvårdarnas egna barn i statsbidragsunderlaget och även införande av ett helt nytt statsbidragssystem. Då vi hade en debatt om dessa frågor redan i april och inte något nytt tillkommit sedan dess, hänvisar jag till denna debatt. Det föreligger också några reservationer angående äldreomsorgen. Äldredelegationen, som haft till uppgift att utreda frågan om ett förändrat huvudmannaskap för äldreomsorgen, har nu lagt fram sitt betänkande som är ute på remiss, och en proposition väntas nästa år. Riksdagen har också beslutat att skjuta över ett flertal motioner angående äldreomsorgen till i höst. Socialutskottet har därför inte ansett att riksdagen nu bör göra något uttalande. Samma uppfattning har också finansutskottet. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 30 utom under momenten 33 och 50 där jag yrkar bifall till reservationerna 68 och 91.

Fru talman! Ingenting nytt har tillkommit sedan i mars, säger Anita Persson. Det måste ha undgått henne att socialdemokraterna och centern har slutit avtal om ett stort krispaket som radikalt ändrar de ekonomiska villkoren för landets kommuner. Här i talarstolen uppehåller sig Anita Persson enbart vid de förbättringar som föreslås i regeringens förslag. All right, sådana förbättringar föreslås, men effekterna av dessa förbättringar förtas mer än väl av de försämringar som nu föreslås av socialdemokraterna och centerpartiet. Jag talade i mitt anförande om Haninge kommun, och jag frågade Anita Persson hur Haninge kommun skall klara sig, dvs. den kommun som i dagens tidning beskrivs som bankrutt och som utöver sitt tidigare bankrutta förhållande nu drabbas av ytterligare pålagor. Det är sant att Haninge kommun får ytterligare 8 milj.kr. för att klara barnomsorgen. Men samtidigt berövas kommunen 20 milj.kr. i olika pålagor som regeringen nu låter drabba kommunerna. Jag vill ställa en fråga till Anita Persson. Hur skall det gå för barnomsorgen i Haninge kommun när kommunen förlorar 12—15 milj.kr.? Hur skall denna kommun kunna klara de sociala omsorgerna — de handikappade, de gamla och de sjuka? Hur skall Haninge kunna klara de behov som finns i den sociala sfären i en sådan kommun? Jag tycker att det är oerhört bedrövligt att det i denna debatt inte kan bli ett meningsutbyte om de sociala effekterna. Den tredje i raden av centerpartister som jag ställde frågor till har strukit sig på talarlistan. Centern anser tydligen inte att de sociala effekterna av detta paket är värda en diskussion. Men jag hoppas att Anita Persson som sitter i sin bänk nu skall kunna tala om hur hon anser att detta paket påverkar socialpolitiken i Sverige.
Fru talman! Även jag konstaterade att Anita Persson talade om att höjningen av barnbidraget skulle kompensera barnfamiljerna för gamla kostnadsökningar. Men ingen har under hela dagen velat tala om de kostnadsökningar som har tillkommit i och med det nya förslaget. Det är precis som att man vill glömma bort dem. Dåliga förslag som har tillkommit i en hast på detta vis vill man kanske helst glömma bort. Jag sade i mitt anförande tidigare att detta påverkar barnfamiljernas ekonomi och medför för en genomsnittsfamilj en ökad kostnad på 5 000 kr. Så säger man att barnbidragshöjningen genomförs av fördelningspolitiska skäl. Jag tycker i så fall att det är en dålig metod. Jag sade i mitt anförande också att vårt förslag om ett grundavdrag vid den kommunala beskattningen är mycket bättre. Det är orimligt att en barnfamilj skall behöva betala så mycket skatt att den skall vara beroende av en bidragshöjning. Då är ett avdrag så mycket bättre, i och med att konstruktionen på detta avdrag gör att det kan utnyttjas lika av alla familjer. Statsbidragshöjningen har vi reserverat oss emot, därför att vi inser att den medverkar till att statens styrning med avseende på vilken barnomsorg som skall väljas blir än större, och större delen av samhällets resurser samlas på några fåtal alternativ. Vad vi önskar är en rättvisare fördelning av statsbidraget, så att föräldrarna kommer att kunna välja mellan många olika alternativ, inte att politikerna genom sin statsbidragsstyrning talar om för föräldrarna vad de skall välja för någonting. Anita Persson nämnde att statsbidragshöjningen bidrar till en utbyggnad av barnomsorgen. Det tycker jag inte alls. Det kommer inte att bli någon förbättring. Jag vill än en gång understryka att det enda sättet att få barnomsorg till alla är att erbjuda flera alternativ, att låta privata alternativ växa fram, att låta personalen som i dag är anställd vid daghem få utveckla sina idéer. Det finns verkligen väldigt många som vill göra det. Med ett rättvist statsbidrag och genom att man tillåter flera alternativ — i dag förbjuds en hel del alternativ — kommer det att finnas just den barnomsorg som efterfrågas.
Fru talman! Vi har hållit på sedan kl. 9 i morse att debattera Sveriges ekonomi och vilka åtgärder som är erforderliga för att komma till rätta med problemen i ekonomin. Vi har i dag en stor överhettning, och vi söker arbetskraft med ljus och lykta. Därför är en åtstramning nödvändig. Jag tror att höjningen av statsbidraget verkligen kommer att medföra att kommunerna kan bygga ut barnomsorgen i större omfattning. Det påpekades redan när vi diskuterade budgetpropositionen. Jag tror att det verkligen är väsentligt att man nu får ett ökat statsbidrag. Föräldrarna har ju valt vilken familjepolitik vi skall ha i Sverige. Det gjorde man vid valet förra året. Man valde föräldraförsäkringen och en utbyggd barnomsorg. Om man går ut och frågar vad föräldrarna vill ha, så inte får man till svar alternativ barnomsorg, utan man vill ha kommunal barnomsorg därför att man vet att den är trygg och bra. Ungefär 4 9o vill ha alternativ barnomsorg och vill exempelvis starta föräldrakooperativ. Många av föräldrakooperativen är bra, men många av dem har tillkommit därför att kommunerna inte har byggt ut barnomsorgen, inte därför att föräldrarna önskar dem. Det är en nödlösning för föräldrarna för att de snabbt skall kunna få en barntillsyn till sina barn.
Fru talman! Det är riktigt att förslaget om förlängd föräldraförsäkring blev mycket populärt. Det blev populärt bl.a. därför att ni inte talade om att det skulle finansieras genom tvångssparande, genom en arbetsmiljöavgift, genom diverse nya pålagor som nu läggs på landets skattebetalare för att kompensera det lättsinne med vilket den ekonomiska politiken hittills har förts. Jag tror, att om ni i tid hade talat om hur ni tänker finansiera detta förslag, hade vi kunnat få en litet annorlunda debatt om familjepolitiken. Anita Persson säger att vi sedan kl. 09.00 har diskuterat dessa frågor. Jo, men ännu kl. 21.15 på kvällen har vi inte fått något svar på frågan om hur detta kommer att påverka socialpolitiken. Jag har här redovisat med siffror från Haninge kommun att den kommunen kommer att få mycket minus i den kommunala bokföringen. Anita Persson envisas med att tala om de plus som kommer att tillföras kommunen genom höjda bidrag till barnomsorgen. Det intresserar knappast landets kommunalpolitiker att de får ytterligare en del pengar om de samtidigt förlorar mångdubbelt mer. Totalt sett innebär detta en stark belastning på den kommunala ekonomin. Någonting i stil med 3 miljarder kronor kommer att försvinna från landets kommuner. Något i stil med 1,5 miljarder kommer att försvinna från landets landsting. Att detta slår hårt mot den sociala verksamheten och mot sjukvården i landet borde vara uppenbart. Jag konstaterar, fru talman, att Anita Persson inte i något avseende har kunnat upplysa kammaren om hur man från socialdemokratins sida ser på det hot mot den sociala omsorgen och sjukvården som det här paketet innebär.
Fru talman! I mitt anförande tog jag upp en del negativa effekter som det här s-c-förslaget har på bl.a. mitt län och andra Norrlandslän. Jag har inte kunnat finna att Anita Persson på något sätt har talat om för oss vad som är bra med det nya förslag som vi egentligen inte har hunnit diskutera. Anita Persson försöker förklara det litet med att vi har en överhettning. Men det är väl inte föräldrarna som skall kylas ner. Höjt barnbidrag har väl inte någon nedkylningseffekt. För övrigt har vi varit ganska eniga i kammaren från oppositionens sida om att det här förslaget, som skulle åstadkomma en nedkylning eller minska överhettningen, inte får den effekten. Man vet helt enkelt inte vilken effekt det får, mer än att det kommer att bli en hel del negativa effekter, vilka vi har kunnat tala om här. Att alternativa lösningar kan ge barnomsorg till alla och den barnomsorg som efterfrågas är faktiskt sant. Jag är helt övertygad om att det förslaget, precis som alla andra förslag från vårt håll, kommer att visa att vi får rätt. Jag är övertygad om att socialdemokraterna också så småningom måste inse att det är fler alternativ som behövs för att vi skall kunna ge barnomsorg till alla, inte bara större statlig styrning.

Fru talman! Det är ganska tomt på socialdemokrater här. Det har inte varit mycket till debatt i kammaren sedan partiledarrundan avslutades. Två modiga kvinnor har vi sett ställa upp och försvara åtgärderna, dock bara de positiva. De negativa vill man inte ta i med tång. Det visar på en modstulenhet. Jag vet inte vad den beror på — om den beror på förödmjukelsen av att man har tvingats ändra i regeringens paket, det usla resultatet av förhandlingarna med centerpartiet eller på sjunkande opinionssiffror. Klart är att luften har gått ur socialdemokratin. Det är också tomt på centerpartister. Hittills har bara en företrädare uppträtt efter partiledarrundan. Han påstod att allting redan var sagt. Fru talman! Vi har kaos i bostadspolitiken och byggpolitiken. Vi har en bostadsminister som inte kan hantera situationen. Vi står inför ett stort steg med en skattereform. Som en viktig del i detta ingår en omläggning av bostadspolitiken. Men vi har inte en bostadsminister som kan delta i det arbetet. Bostadspolitiken sköts numera, om den över huvud taget sköts, i finansdepartementet. Bostadsdepartementet är avlövat på tjänstemän. De flyr. Det harlett till att det finns många vakanser på den viktiga bostadsenheten, som sköter bostadsfinansiering och de ekonomiska frågorna. För övrigt är bostadsdepartementet numera nedlusat med idrottsfolk. Bostadsdepartementet har blivit ett idrottsdepartement. I dag har vi att ta ställning till bl.a. två förslag som påverkar byggpolitiken. Det gäller dels förslaget om investeringsavgifter, dels förslaget om fastighetsskatterna. Dessa regleringar skall alltså läggas till en mängd tidigare regleringar. För några år sedan infördes en reglering, innebärande att man måste ha tillstånd för att få bygga lokaler. Detta ledde till ett ökat tryck när det gäller byggandet av lokaler. För att komma med i karusellen ställde sig de byggare i kö som tänkt sig att bygga. Marknaden i Stockholm blev uppblåst. Dessförinnan hade vi ROT-programmet — ett ombyggnadsprogram — som ledde till omfattande nya subventioner — som i sin tur medverkat till att en mängd fastighetsägare under de senaste åren blivit rikare på samhällets bekostnad. Även den marknaden har blivit uppblåst. Men i höstas blev det tvärstopp. Effektivitetsförlusterna blev enorma. För någon månad sedan träffade bostadsministern en uppgörelse med byggarna. Bostadsministern lovade skriftligen byggföretagen fasta regler. I gengäld skulle byggarna försöka hålla byggkostnaderna i schack. Överenskommelsen mottogs med misstroende. En del ansåg t.o.m. att det hela var ett jippo. Detta bekräftas nu. Bara någon månad senare bryter man totalt sina löften till byggarna. Investeringsavgifter och fastighetsskatter införs. Arbetsgivaravgifter höjs osv. Nu är det inte längre fråga om en kvartalspolitik. Några nya fasta regler handlar det absolut inte om. Nya regleringar läggs till gamla — den ena regleringen läggs ovanpå den andra som ett slags våtvärmande omslag. Aktörerna vet inte från den ena dagen till den andra vilka regler som gäller. Fru talman! Vi i folkpartiet har under flera år pekat på anomalierna i bostadspolitiken. Utvecklingen har lett till groteska priser på bostadsrätter. Svarta pengar förekommer alltmer när det gäller hyreslägenheter. Hyreslä genheter används dessutom som betalningsmedel vid köp av villa eller bostadsrätt. Vidare handlar det om den orättvisa fördelningen i vad gäller subventionerna. Subventionerna driver upp byggpriserna. Vi har också visat att subventionerna ökar i galopperande fart. Dessutom gör subventionerna att behovet av nya skatter ökar. Skattetrycket höjs. Vi har även pekat på en mängd bestämmelser som hindrar rörligheten på bostadsmarknaden. Det finns ju en hel del regler som stänger ute nytillträdande från bostadsmarknaden. De bostadslösa är i dag andra klassens människor i Sverige. Hela systemet bygger på att man måste ha en mängd pengar eller goda kontakter för att få en bostad. / I dagarna har ensamutredaren Bengt Owe Birgersson presenterat sin rapport. Han beskriver effekterna av de bostadspolitiska stödsystemen. Många av våra kritiska synpunkter bekräftar han i sin rapport. Då är frågan: Kommer några initiativ att tas för att vi skall kunna komma till rätta med krisen och de problem som inryms i de bostadspolitiska stödsystemen? Jag tvivlar på att det kommer att ske. Den tidigare bostadsministern Hans Gustafsson lät tillsätta en mycket stor utredning — bostadskommittén. Av hela det kartläggningsarbete som utredningen gjorde bidde det knappt en tumme. Framför allt ägnade man sig inte åt att försöka genomlysa bostadsfinansieringssystemen eller åt att arbeta fram förslag. Nu kommer Bengt Owe Birgersson med en ny kartläggning av bostadspolitiken — men fortfarande utan förslag. Vi har nog av kartläggningar av bostadspolitiken i Sverige. Nu är det dags att handla! Detta betyder att inkomstskattekommittén i stort sett har fått klara sig på egen hand. Kommittén har fått bygga sina förslag på gamla system som inte fungerar. Bengt Owe Birgerssons utredning kommer inte att utmynna i någon parlamentarisk kommitté, utan han skall försöka arbeta med det här på egen hand. Det blir inte någon samordning när det gäller den skattepolitiska reformen och bostadspolitiken. Värdefull tid har således gått förlorad. Vi har alltså en bostadsminister som i första hand har fått sitt jobb, därför att han är en gammal kompis till statsministern. Ett exempel på den förvirring som råder i bostadsministerns huvud: I april i år höll bostadsministern ett tal på en bostadspolitisk konferens. Han hävdade då att det är skattebetalarna som bestrider företagens lokalhyror. Till 57 Ie bestrider skattebetalarna lokalkostnaderna i näringslivet, sade nämligen bostadsministern. Det var inte bara det att det var ett skrivet tal, utan just denna passus gick också ut som ett pressmeddelande. Omvärlden häpnade. Jag tror att det här var en nyhet för de allra flesta företagare. Företagarna sliter ju för att få debet och kredit att gå ihop. Som alla vet har företagen kostnader för löner, lokaler, råmaterial etc. Över huvud taget gäller det att skrapa ihop intäkter. Skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna — som ju får dras av vid beskattningen — är vinsten, och denna beskattas alltså. Ulf Lönnqvist hävdar att avdragsrätten — dvs. att kostnader kvittas mot intäkter vid företagsbeskattningen — innebär att skattebetalarna står för lokalkostnaderna. Det måste gälla alla löner, allt råmaterial och allt annat som är kostnader för hela Sveriges företagsamhet. Tala om förvirring! Antingen är bostadsministern totalförvirrad och tror att systemet verkar på det här sättet eller också har han åsikten att alla intäkter i en rörelse tillhör staten och egentligen skulle beskattas utan någon möjlighet till avdrag för kostnaderna. Avdragsrätten vid företagsbeskattningen är en nådegåva från statens sida. Fru talman! Jag känner mig mycket otrygg när det gäller hanteringen av bostadspolitiken inom ramen för den nya skattereformen och det utredningsoch propositionsarbete som skall ske. Det beror dels på det som bostadsministern hittills har gjort, dels på regleringssamhällets fortbestånd. Jag ville lyfta fram dessa fakta, eftersom bostadspolitiken är ett av de områden som är i behov av en grundläggande förändring — vid sidan av skattesystemet, den offentliga sektorns förnyelse, transfereringssystemen osv. Men ingenting händer. Det blir bara höjda skatter och nya regleringar — alltså fel åtgärder vid fel tidpunkt. Man tar inte itu med de grundläggande problemen i Sveriges ekonomi. Sverige är på väg åt fel håll, och socialdemokraterna förmår inte att göra något åt det.